Herr talman! Jag betraktar den diskussion som vi för här som utomordentligt betydelsefull, bl.a. därför att de som har väckt interpellationerna representerar de mest drabbade delarna av vårt land och därför har utomordentligt värdefull information att förmedla, som jag har lyssnat mycket noggrant på. Jag vill i och för sig också säga att både jag och andra statsråd har besökt de drabbade områdena och försökt informera oss om situationen. Men jag är mycket medveten om att den som bäst kan göra det är den som bor där uppe.

Jag försökte i mitt svar att vara mycket utförlig i redovisningen av de åtgärder som vidtas men att inte låsa mig på olika punkter. Varför? — jag har kritiserats av flera av interpellanterna. Jo, därför att det här är en helt unik situation som ingen hittills har ställts inför. Vi vet ännu inte vidden av konsekvenserna. Enligt min och regeringens mening vore det fel att redan nu genom alltför detaljerade beslut låsa sig. Vi har i stället intagit den attityden att vi skall vara öppna för de insatser som behövs och vara beredda att göra dem. Naturligtvis skall vi ha en plan, och det har vi också, för hur vi skall arbeta. Men minst lika viktigt är att vara öppna för att vi successivt lär oss av erfarenheterna och då kunna ta till nya insatser. Vi har en särskild statssekreterargrupp och en särskild grupp av generaldirektörer med uppgift att hela tiden följa utvecklingen, se till att den ordinarie samhällsorganisationen fungerar och komma med förslag om ytterligare insatser som behövs. Jag har själv vid besök i de berörda områdena haft samtal med företrädare för kommuner, länsstyrelser, lantbruksnämnder och olika andra yrkesgrupper, som arbetar med de här frågorna, och försökt sprida känslan av att vi i dialog måste arbeta för att ge en bra hjälp till de drabbade. Jag är mycket medveten om att det fortfarande finns brister som beror på att vi inte är tillräckligt bra, men jag kan försäkra att arbetets inriktning är att vi skall ge bästa tänkbara hjälp till de drabbade grupperna. Men vi är alltså inte färdiga, så om det saknas slutgiltiga besked på en eller annan punkt beror det inte på att vi säger nej utan på att vi vill hålla öppet för att göra de insatser som visar sig behövas. Flera av de frågor som tagits upp här håller vi nu på och arbetar med i regeringskansliet. Jag vill ge ett par exempel på vad jag var inne på i mitt svar, som sedan har kritiserats. Att vi nu har sagt att det inte behövs en allmän hälsokontroll beror på att socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut har kommit fram till att den för närvarande inte behövs. Skulle de ha givit någon annan rekommendation skulle vi naturligtvis ha följt den. Det finns många sådana exempel som skulle kunna ges. Landshövdingarna i de berörda länen har fått i uppdrag att till industriministern redovisa de indirekta effekterna för en rad andra näringar än dem som redan har fått ersättning. Vi har fått in de redovisningarna från landshövdingarna. De håller på att beredas inom regeringskansliet. Vi ser nu till att kommunerna skall få bästa möjliga utrustning för att kunna hjälpa människor med information, med mätningar och annat, men jag vill i marginalen påpeka att kommunerna på sina håll har utnyttjat sin kommunala självbestämmanderätt och bestämt sig för att ta ut avgift för analyser, medan statens analyser är gratis. Jag vill vidare till Rune Ångström säga att jag tycker att han skulle ha frågat folkpartiets representanter vid utrikesnämndens sammanträde den 27 maj vad riksdagspartierna kom överens om i ersättningsfrågan. Vi kom då nämligen gemensamt fram till att ännu inte slutligt ta ställning i den frågan, eftersom det internationella rättsläget var oklart, men att arbeta på att förstärka de internationella avtalen. Det är detta uppdrag som jag fullföljt i IAEA:s extra session. Om detta var partierna alltså helt överens. Rune Ångströms uppgift om att vi skulle ha givit något besked till Sovjet är helt felaktig, och jag dementerar den bestämt.

Herr talman! Det finns, statsrådet Dahl, kanske skäl för att man inte definitivt skall låsa sig. Å andra sidan finns det många exempel på att man, bl.a. i vattendomstolarnas verksamhet, har utbetalt förskottsersättningar i avvaktan på de slutliga avgörandena om skadestånd och ersättningar. Den metodiken hade kunnat användas i de här fallen utan att regleringen slutgiltigt hade låsts. Tyvärr har så inte skett i det här fallet, och kritiken häremot är följdriktig. En annan aspekt är hur man tar hand om problemet i stort. Vi kan säkerligen alla ansluta oss till den bild som statsrådet gav och som gick ut på att förhållandena blir svårare och svårare för de berörda inlandsbefolkningarna. Men man har inga konstruktiva, handfasta åtgärder att peka på. Samernas krav på utvecklingsprogram för samebyarna tar man inte upp i propositionen. Man har inte givit länsstyrelserna och andra organ order att för de aktuella områdena utarbeta program för alternativa lösningar, inte ens något som kortsiktigt kan leda till några verkliga arbetsmarknadspolitiska eller andra krafttag. Situationen är den att alltför litet har hänt trots att man mycket väl känner till problemen och sannolikt också deras vidd.

Herr talman! Statsrådet må förlåta mig om jag verkar litet upphetsad, men jag reagerar mycket starkt mot det som jag uppfattar vara det stora problemet i detta sammanhang, nämligen att olika myndigheter inte i rimlig utsträckning har klart för sig hurdan situationen är för människorna i de drabbade områdena. Jag kan inte förstå annat än att det är på det sättet när människor t.ex. blir uppringda från sin länsstyrelse och tillfrågade om hur stora inkomster de har av fiske. De människor som det gäller lever på naturahushållning. Dels konsumerar de själva av fisken, dels försöker de sälja något här och något där. Det är på det sättet man klarar att bo i fjälltrakternas glesbygder. Ändå möts de av en sådan här fråga. Dessa människor fick besked om att behandlingen av deras fall skulle vara klar i början av september. Jag har i min hand uppgifter från en av dem, en man som Birgitta Dahl borde lova att besöka. Han har där han bor 12 km till närmaste väg. Han beskriver klart vilka problem som de här människorna står inför. Jag noterar statsrådets goda vilja och att statsrådet sätter värde på vad vi som bor inom de drabbade områdena säger. Än en gång vill jag understryka det som jag sade förut: Det är helt enkelt på det viset att de flesta människor i de drabbade områdena är beredda att äta produkter där becquerelhalten överstiger gränsvärdet. Vi är helt enkelt tvungna att göra det. Men vi anser att det är ett rimligt krav att få veta vad produkterna innehåller, och det skulle bli möjligt om kommunen hade mätutrustning och om provtagningen var gratis. Jag tycker alltså att om statsrådet sätter värde på vad vi säger skulle det inte råda några som helst betänkligheter i fråga om att den här mätutrustningen skall installeras och att det är staten som skall bekosta detta. Tyvärr måste jag säga att det finns människor som lider väldigt mycket av den situation som uppstått. Jag vill inte närmare gå in på vilken hjälp dessa människor behöver — jag klarar inte av att ens antyda det. Men eftersom statsrådet sätter värde på vad vi säger, vill jag föreslå att statsrådet än en gång läser den interpellation jag framställt och noga tänker på det som jag där berört.
Herr talman! Jag vill också ge Birgitta Dahl en eloge för engagemanget, och jag hoppas bara att Birgitta Dahl har möjlighet att med hjälp av sina kolleger i regeringen få de instrument som är nödvändiga för att hjälpa människorna uppe i dessa trakter. Det måste vara något hinder någonstans, eftersom det har hänt så litet i sammanhanget. Birgitta Dahl erkänner att det saknas slutgiltiga besked. Jag kan acceptera att man inte vill låsa sig. Men jag vill ge Birgitta Dahl rådet att informera de människor som berörs om att man avvaktar och att någonting är på gång, så att de skall få hjälp i någon form — ja, det är rättare att använda ordet skadestånd, för detta är inte någonting som människorna går och tigger om. Det här har man rätt att få hjälp med av det svenska folkhushållet. Vidare säger Birgitta Dahl att jag borde ha frågat mina kamrater i utrikesnämnden. Det är ju faktiskt så att utrikesnämndens sammanträden är hemliga, och vad som sägs där skall stanna inom den kretsen. Detta respekterar jag. Varken protokollen från utrikesnämndens sammanträden eller statsrådsprotokollen är tillgängliga för människorna i de här områdena, och det är till dessa människor informationen skall riktas. Sedan har vi detta med gränsvärdena. Det är alldeles riktigt som Birgitta Dahl påpekar i interpellationssvaret, att det är strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket som bestämmer riktvärdena då det gäller strålningspåverkan på livsmedel. Men en miljöoch energiminister har naturligtvis också ansvar för den övriga information som lämnas till allmänheten, och regeringen har det övergripande ansvaret. Den informationen tycker jag har varit bristfällig. Det är naturligtvis en sund reaktion från en myndighets sida att utfärda restriktiva bestämmelser, men det har lämnats uppgifter härvidlag på ett sådant sätt att människorna — som John Andersson sade — vet varken ut eller in. Om man höjde gränsvärdet på 300 becquerel per kilo renkött — för att ta det exemplet — till 1 000 becquerel samt om varje person konsumerade 4 ton renkött per år, alltså mer än 10 kg per dag, skulle man faktiskt ändå inte nå upp till det riskvärde som gäller för de människor som arbetar på röntgenlaboratorierna. Detta säger litet grand om den information och desinformation som har förekommit i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag tror att interpellanterna här har förmedlat en i många avseenden korrekt information om de svårigheter vi arbetar med på det här området, och framför allt om de problem som drabbar människor i Norrlands inland. Det illustrerar också mycket tydligt behovet av att vi fortlöpande anstränger oss att göra ett bättre arbete. Och jag hoppas att ni litar på min försäkran att vi är inställda på att klara detta. Jag är medveten om att allt ännu inte är så bra som det skulle behöva vara. Jag hoppas att ni också förstår att när man ställts inför en så här unik situation, som ingen hittills har upplevt, har det inte varit så lätt alla gånger för de tusentals människor på kommunal nivå, länsnivå och central myndighetsnivå som är berörda. De är också människor, och många av dem har slitit mycket hårt för att göra ett bra jobb — och har även gjort det. Men det finns fortfarande brister, och vi måste anstränga oss för att komma till rätta med dem. Till Paul Lestander vill jag säga att vi faktiskt har arbetat just med systemet med förskottsutbetalning till både jordbrukare, utövare av trädgårdsnäring och samer för att slutligt reglera det hela. Det kan finnas fler som behöver hjälp med motsvarande system, och det är bl.a. i det syftet som vi har gett landshövdingarna i de berörda länen i uppdrag att redovisa hur det förhåller sig. Naturligtvis, Rune Ångström, uppmanade jag inte en riksdagsledamot att fråga om det som skall vara sekret. Men just i det här fallet deklarerade partiernas representanter efter utrikeshnämndens sammanträde vad vi var överens om. Vi var också överens om att vi skulle kunna säga detta — och det stod om det i tidningarna. Jag vill säga en sak till när det gäller diskussionen om riktvärdena. Det är faktiskt så — det är själva poängen — att reglerna skulle vara mycket strängare än de regler som tillämpast.ex. för dem som arbetar i miljöer där man utsätts för radioaktiv strålning. Enligt de internationella rekommendationerna — som vi också följer här i Sverige — är det andra regler som gäller för livsmedel. Den diskussion som har förts på den här punkten har berört mig illa i ett avseende. Jag tycker att det har förekommit att både kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare har utnyttjat samerna i den här diskussionen för att driva helt andra synpunkter. Samernas situation kan inte klaras enbart genom att vi ändrar riktvärdena. Det anser de själva, enligt vad jag funnit när jag har talat med företrädare för samernas organisationer. Det är insatser av helt annan karaktär som krävs. Sedan kan det hända att vi med facit i hand, sedan vi har fått bättre uppfattning om konsekvenserna av katastrofen än vi hade första veckan efter Tjernobylolyckan, kan komma fram till andra riktvärden än dem som då fastställdes. Jag vill påminna om att när man fastställde riktvärdena var situationen i Tjernobyl ännu inte under kontroll. Vi hade inte klart för oss hur mycket radioaktivt nedfall som då skulle komma över Sverige. Riktvärdena måste nödvändigtvis fastställas på ett sådant sätt att man inte riskerade några skador för befolkningen. Och jag tycker inte att vi på det här området — liksom inte heller på något annat — behöver skämmas över att vi har strängare värden.

Herr talman! Först vill jag säga, för att ytterligare förtydliga, att min bedömning av miljöoch energiminister Dahls insatser inte innefattar någon som helst beskyllning för dålig arbetskapacitet. Men när det gäller uppslagsrikedomen, idérikedomen, när det gäller att konstruktivt tackla den här frågan, har jag den mycket klara uppfattningen att regeringen inte har varit särskilt framstående. De här skadorna berör ju en stor mängd människor, och när regeringen nu i stora drag fick skadebilden klar för sig kunde den ha vidtagit riktade åtgärder i form av beredskapsarbete, utvecklingsprojekt och andra åtgärder i dessa bygder och på infrastrukturens område. I de frågorna är regeringen helt stilla — i detta ligger den politiska kritiken, inte i någon departementschefs försumlighet. Det har jag aldrig talat om. Jag menar bara att den socialdemokratiska regeringen i denna fråga borde ha haft ett mycket mer flexibelt och handlingsinriktat synsätt än sin avvaktande hållning: vi skall se, vi skall utvärdera, vi skall vänta. Det är bra om förskottsutbetalningar blir ett system som också kommer andra folkgrupper som drabbats till del. Det vore utmärkt.

Herr talman! Statsrådet Birgitta Dahl och jag är tydligen överens på en mycket viktig punkt, nämligen att de här problemen inte får blandas ihop med kärnkraftens vara eller inte vara. Jag sade inte i mitt anförande nyss, men det har jag sagt i andra sammanhang, att det är mycket viktigt att man skiljer på dessa två saker. De frågor jag har aktualiserat handlar om att lösa mycket svåra praktiska problem för människorna i ett visst område. Man behöver inte diskutera med dessa människor kärnkraftens vara eller inte vara, det skulle bara vara till nackdel. Jag litar på statsrådets ord att man fortlöpande arbetar med att åtgärda problemen, och jag kan väl vitsorda att regeringen i några fall var mycket snabbt ute och gav besked, bl.a. till rennäringen, jordbruket och även beträffande älgjakten. Men jag har framhållit här att det finns grupper och människor som har kommit i kläm. Just glesbygdsbefolkningen som lever av vad naturen ger har ännu inte fått någon hjälp. De måste få besked ganska snabbt om de kan bo kvar eller om de måste flytta. Dessa människor har nog väldigt svårt att gå till socialvården. Hela deras syn på livet och de förhållanden de lever under gör att de försöker klara sig i det längsta. Därför är det verkligen angeläget att de får hjälp. Avslutningsvis vill jag ta upp en fråga som man kan tycka är marginell, men som väcker mycken förundran och debatt ute bland människorna. Den handlar om vad som hänt under älgjakten. Vi jägare har fått möjlighet till ersättning för älgar som har haft höga halter av cesium och som därför har grävts ned. Själva har vi fått avgöra vilka gränsvärden som skall gälla, men när vi grävt ned älgar har människor från samma by stått bredvid och velat köpa köttet, bara några kilo. Vi jägare får ju äta hur mycket som helst och det är ofarligt, men vi får varken sälja kött eller ge bort det till dem som vill köpa några kilo. I stället gräver vi ned älgarna och staten betalar ersättning. Människorna kan inte inse att det finns logik i ett sådant handlande. Vi borde diskutera andra regler än dem som för närvarande gäller.

Herr talman! Jag vill till Birgitta Dahl säga att det är helt klart att riktvärdena på enbart renkött inte skall ändras. Det vore att klassa renköttet som en sämre sorts människoföda, vilket skulle sätta ännu sämre stämpel på — Prot. 1986/87:21 rennäringen. Man skulle även i fortsättningen känna att man åt någonting 7november 1986 som trots allt var farligt, även om det var mycket gott. Vidare vill jag säga att. a jag inte kritiserar att man sätter låga värden. Frågan är om man inte i stället för att sätta precisa gränsvärden borde ha klargjort hur stort intaget får vara. Den metoden har använts t.ex. när det gällt att varna människor för alltför stor konsumtion av fisk i de områden där fiskarna haft spår av tungmetaller. Jag anser att ungefär samma metod kunde ha använts även i detta fall. Till de näringar som inte fått något som helst besked tillhör turistnäringen. Jag vet att flera turistvärdar, små i företagshänseende, kämpar med stora svårigheter därför att de bokat in turister från utlandet, främst från USA, som i de flesta fall ställt in sina resor till Sverige. När man haft tillfälle att bevittna den mycket underliga information som har spridits i det stora landet i väster, finner man det naturligt att amerikanerna hoppar över resan till Sverige. Jag såg ett program där man visade bilder från en civilskyddsövning i Gävle, där människorna gick med gasmask. Detta var en illustration av följderna av Tjernobylolyckan. Birgitta Dahl har inte svarat på min viktigaste fråga. Den frågan är djupt allvarlig. Oavsett mängden av radioaktivt nedfall över Sverige och oavsett hur det hela kommer att utvecklas, har stora skador, ekonomiskt, socialt och inte minst psykologiskt, drabbat människorna i de särskilt utsatta områdena. Birgitta Dahl har själv klart för sig att dessa människor lever under svåra förhållanden med brist på sysselsättning och försörjningsmöjligheter. Det är farligt när själva gnistan hos människorna håller på att slockna. Genom att man har fått detta påbröd till de övriga bekymmer man redan har finns det faktiskt stor risk att gnistan slocknar, om man inte får en hjälp som riktas in i framtiden.

Herr talman! Kerstin Gellerman har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder i syfte att minska den svenska freonanvändningen. Regeringen ser med stort allvar på de miljöproblem som användningen av s.k. freoner innebär. De nya rapporter vi fått under senare tid både om en ökad freonanvändning och om olika miljöhot som en konsekvens därav understryker ytterligare betydelsen av åtgärder för att minska dessa utsläpp. Som jag anförde i proposition 1985/86:158 om godkännande av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet är det nödvändigt att vi kraftfullt fortsätter arbetet med att minska våra egna utsläpp av freoner, även om det hot vi här har att göra med är globalt och förutsätter internationella aktioner. Naturvårdsverket utreder för närvarande på regeringens uppdrag vilka åtgärder som — i ett kortare och i ett längre perspektiv — är möjliga att vidta för att minska användningen och utsläppen av freoner i Sverige samt 21 möjligheterna att inom olika användningsområden ersätta freoner med andra ämnen. Verket har under hösten redovisat två rapporter i frågan till regeringen. Därvid har naturvårdsverket också angivit att en samlad utvärdering av de praktiska förutsättningarna för att minska utsläppen av freoner kommer att lämnas till den 1 maj 1987. Utvärderingen kommer att ske i samarbete med berörda intressenter bl.a. inom industrin samt med industriförbunden i samtliga nordiska länder. De problem freonanvändningen medför är globala till sin karaktär. De kan därför inte lösas annat än i internationellt samarbete. Sverige kommer att fortsätta att aktivt arbeta internationellt för att få till stånd överenskommelser om minskad användning och därmed minskade utsläpp. Jag vill också erinra om att de nordiska miljöministrarna på svenskt initiativ nyligen uttalat att åtgärder nu måste vidtas för att reducera de globala utsläppen av freoner och att från nordisk sida hög prioritet ges åt de internationella förhandlingar som pågår i UNEP:s regi för att få till stånd en internationell överenskommelse om begränsning av användning och utsläpp av freoner. I avvaktan på en sådan överenskommelse måste emellertid omedelbart verkande åtgärder vidtas nationellt för att begränsa utsläppen av freoner. Enligt min mening måste vår målsättning vara att så långt som möjligt begränsa utsläppen av freoner. För att nå detta mål får vi gå fram på flera olika vägar. Naturvårdsverket har angivit ett antal utsläppsbegränsande åtgärder som bör vara möjliga att vidta. Inom många användningsområden finns möjligheter att välja andra kemikalier eller produkter. Detta bör ske i så stor utsträckning som möjligt. I samband med destruktion av produkter som innehåller freon, t.ex. kylskåp och frysar, är det angeläget att freoninnehållet så långt det är möjligt samlas upp för att förhindra att det kommer ut i miljön. Även i samband med drift och service av kyloch värmeanläggningar sker i dag avsevärda utsläpp av freon. Produkter och anläggningar bör konstrueras och skötas så att freoninnehållet inte kommer ut. Det kan också bli aktuellt att utvidga det nuvarande förbudet att använda freoner som drivgas i aerosoler till att omfatta också andra användningsområden. I avvaktan på naturvårdsverkets redovisning i vår överväger vi nu vilka åtgärder som kan vidtas omedelbart. Jag har därför låtit sätta i gång en skyndsam kartläggning av situationen vad gäller värmepumpar. Denna skall redovisas snarast och bl.a. innefatta förslag om vilka åtgärder som omedelbart kan genomföras för att begränsa freonutsläppen. Till utformningen av erforderliga åtgärder i övrigt får ställning tas när naturvårdsverket slutredovisat sin utredning. Jag vill emellertid redan nu framhålla att jag ser det som absolut nödvändigt i ett kortare perspektiv att den samlade freonanvändningen och därmed utsläppen i vart fall inte ökar. I ett längre perspektiv måste betydande minskningar uppnås.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det visar att regeringen åtminstone med stort allvar ser på ökningen av freonanvändningen. Statsrådet vill också ha en kartläggning av utsläpp från värmepumpar. Det är bra, men det gäller nu att gå från ord till handling. Förtunningen av ozonskiktet i de högsta luftlagren och rapporterna om s.k. ozonhål över Antarktis och Arktis har gett oss alla en allvarlig påminnelse om att miljöförstöring och miljöförändringar är en global företeelse. Detta berör alla länder och folk. Forskare över hela världen kopplar ihop dessa hot mot ozonskiktet med freonanvändningen. Vi har också de senaste dagarna fått handfasta exempel på hur användningen av freon inte får gå till. ”Pump läcker ut tonvis med gas över Örebro”, kunde man läsa i Nerikes Allehanda. En av värmepumparna vid fjärrvärmeverket hade läckt ut tre till fyra ton av totalt 16 ton freon. Efter den larmrapporten har vi fått veta att samma sak har hänt i Lund och i Stockholm, vid Värtan. Dagen efter gällde det Eskilstuna med 10 ton och nu senast dubbelt så mycket i Göteborg. Runt om i landet har installerats och planerats för ytterligare värmepumpar. Läcker alla lika mycket är detta en växande andel av vårt samlade freonutsläpp. Detta får inte bagatelliseras. Vi vet att alla utsläpp på sikt kommer ut i atmosfären och där påverkar både klimat och ozonskikt. Enligt en rapport från Kraftföreningens utvecklingsstiftelse måste man räkna med ett betydande utsläpp av freon från värmepumparna — normalt 9—-10 26, men det kan vara ända upp till 50 26. Det är mycket oroande. Det är ganska häpnadsväckande att utsläppen kunnat pågå i flera år utan att någon har reagerat. Det verkar som om man betraktar freon som fullt godtagbart från miljösynpunkt, och det anses ju vara tekniskt bra att handskas med. Men kunskapen om dess inverkan på den yttre miljön verkar vara bristfällig. Det är t.ex. oroande att allt fler kemiska tvätterier övergår från trikloretylen till freon av just arbetsmiljöskäl, men inte hanterar de freoner som släpps ut i luften. Men allt är inte nattsvart. Det känns hoppfullt att läsa i Ny Teknik att världens största tillverkare av gaser, Du Pont i USA, nu uppmanar sina kunder i industrin att sluta använda freongaser. Det finns alternativ för kylanläggningar och luftkonditioneringsanläggningar redan i dag. De kan emellertid fördyra produkten. Statsrådet påpekar i sitt svar att de problem freonanvändningen medför inte kan lösas annat än i ett internationellt samarbete. Enligt TT-Reuter i går är man i USA klart oroad över den rapport som utarbetats av den federala miljöenheten i Washington. Den visar att uttunningen av ozonskiktet runt jorden kan fördubbla antalet cancersjuka och dödsfall i cancer i USA fram till år 2075. Samma källa uppger att USA vid möte i Genåve i december med industriländerna kommer att lägga fram förslag om att användningen av freon skall frysas på nuvarande nivå för att den därefter gradvis skall kunna minskas. Här har Sverige en unik chans att medverka till ett positivt beslut. Folkpartiet har i många år motionerat om att kyloch frysskåp borde tas om hand för destruktion och återvinning av freon, men våra motioner har avslagits. Det är glädjande att regeringen nu är inne på samma linje. När kommer ett förslag till riksdagen?

Herr talman! Jag vill först säga att jag blev litet konfunderad, eftersom det interpellationssvar som har delgivits kammarens ledamöter inte riktigt stämmer överens med det svar som Birgitta Dahl lämnade här från talarstolen. I det senare finns tillägg som jag tyvärr inte hunnit kollationera. Jag måste alltså utgå ifrån det utkast till svar som ursprungligen lämnades. På riksmötets första dag ställde jag en fråga om ozonskiktets uttunning. Med den otillfredsställande arbetsordning vi numera har när det gäller frågor och interpellationer försvann min fråga ut i tomma intet när en interpellation i samma ämne senare framställdes i kammaren. Jag begagnar mig dock av min rätt att gå upp i denna debatt. Jag har sedan lång tid tillbaka engagerat mig i frågan om ozonskiktet och dess uttunning, vilket också centerpartiet i dess helhet har gjort. Vi har motionerat år efter år, men först i fjol, när vår motion bifölls, ledde detta till några åtgärder. Jag menar att regeringen i den här frågan har varit uppenbart försumlig. Det har hänt en hel del sedan jag till riksmötet 1981/82 motionerade i frågan. Vi fick ett förbud mot sprejflaskor med freon, vi fick ett nordiskt samarbete, och det har senare också tillsatts en kommission. Sverige var mycket aktivt på detta område när centern var i regeringsställning. Läget är nu utomordentligt oroande. Det har uppstått hål i ozonskiktet över nordoch sydpolen. Över Skandinavien har ozonskiktet uttunnats. Ozonlagret i sydpolsområdena har minskat med 40 96 under mindre än en månads tid. Totalt har jordens ozonlager minskat 3—4 96 årligen sedan början av 1970-talet. I dagarna har det kommit nya alarmerande rapporter. I USA räknar man med en fördubbling av antalet hudcancerfall, om ozonlagret ytterligare tunnas ut. Vi kan i dag i Dagens Nyheter läsa om oroande rapporter. Vi vet att det förekommer läckage i Eskilstuna, Örebro, Karlstad, Värtan, Göteborg, för att bara nämna några ställen. I Eskilstuna har en värmepump läckt ut 10 ton freon. Freonutsläppen måste minskas betydligt. De är för stora i dag. Dessutom bryts freonet inte ned utan finns kvar i luften för decennier framöver. Det innebär att det behövs lång tid för att åstadkomma förändringar. Det kan också uppstå klimatförändringar i atmosfären, man kan få en drivhuseffekt. Om ozonskiktet tunnas ut får det som följd en ökad ultraviolett strålning, vilket medför större risk för hudcancer, reducerat immunförsvar, ögoncancer hos boskap, sämre skördar av vissa grödor och inverkan på organismer i de marina ekosystemen. Freon produceras inte i Sverige. År 1984 använde vi 4 500 ton netto. Freon används i ökad utsträckning i skumplast, kylanläggningar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Allt detta är mycket alarmerande. Hur länge skall vi människor syssla med experiment på det här viset utan att känna till miljöeffekterna? Vilken beredskap har vi i vårt land om situationen skulle förvärras? Här har vi först Tjernobylolyckan, med dess ökade radioaktiva strålning över vårt land. Vad händer om vi ovanpå detta utsätts för en ytterligare uttunning av ozonskiktet? Cancerfallen kommer att öka, och vad kan myndigheterna göra? Hur allvarligt läget är framgår av att världens största gastillverkare Du Pont i USA, som nämndes här tidigare, går ut till de kunder som köper freon och säger att man nu måste stoppa freonet i industrin. Vi står nu inför en svår situation. Jag menar att det är socialdemokraterna som har försatt oss i denna situation. Sedan flera år tillbaka försöker centern här i riksdagen få med sig socialdemokraterna när det gäller att vidta åtgärder. Men socialdemokraterna har inte velat lyssna. Det var först när center-folkparti-reservationen vann majoritet 1985 som regeringen tvangs till handling. Regeringen har inte ens haft så mycket intresse för den här frågan att den har sett till att Birgitta Dahls utfästelser i proposition 1985/86:158 i samband med godkännande av konventionen har hållits. Enligt denna skulle naturvårdsverket vara klart att redovisa åtgärder senast den 1 oktober 1986. Av interpellationssvaret framgår att nytt datum är den 1 maj 1987. Det går inte att vänta och förhala frågan på det här viset. Det krävs snar handling. Hur många ton freon skall ytterligare läcka ut, innan regeringen vidtar åtgärder?

Herr talman! Jag har kontrollerat texten i det interpellationssvar som finns utdelat här i kammaren. Det överensstämmer med det som jag läste upp. Det är uppenbart att vi tre som deltar i diskussionen har samma uppfattning i sakfrågan. Jag finner det inte särskilt intressant med något partipolitiskt käbbel, även om det vore frestande med tanke på att Gunnel Jonängs motion ju uppenbarligen väcktes utan att få stöd under den borgerliga regeringstiden. Skälet till att vi har en diskussion i Sverige är att naturvårdsverket har redovisat en rapport där alla de fakta finns som vi nu kan läsa om i tidningar och höra i debatten. Rapporten presenterades först i en preliminär version den 15 augusti och därefter den 8 oktober. Man konstaterade därvid att man behöver arbeta mer med den praktiska utformningen av de konkreta åtgärder som krävs. Dessa förslag kommer att framläggas den 1 maj nästa år och skall utarbetas i samråd med bl.a. industrin på olika områden. Jag anser emellertid att det är viktigt att på de områden där det är möjligt handla redan nu. Som jag anförde i mitt interpellationssvar, har jag bl.a. tagit initiativ till de nordiska miljöministrarnas beslut nyligen att verka för internationella, bindande åtaganden, och det arbetet skall naturligtvis fullföljas. Vidare har jag också på andra områden föranstaltat om genomgångar av var det finns möjligheter till snara insatser, t.ex. i vad gäller värmepumpar. Jag kan också tala om att jag kommer att sammankalla representanter för de branscher som är berörda till överläggningar på departementet inom den närmaste framtiden. Mitt budskap till dem kommer att vara att jag kräver av dem att de själva vidtar åtgärder, såväl i vad gäller utvecklingen av de produkter de säljer som skötseln av de produkter de har levererat. Det finns en person som nästan har monopol på det här området i Sverige och i allt större delar av världen. Han heter Hans Werthén. Jag utmanar honom härmed att göra en insats på detta område. När det gäller värmepumpar är flera av våra största svenska verkstadsföretag involverade, och det finns även en branschorganisation. Jag tänker på ASEA-gruppen, Saabgruppen och Svenska värmepumpsföreningen. Jag utmanar också dem att omedelbart sätta i gång och göra en insats, både för att byta ut freonet mot något annat och för att se till att deras anläggningar sköts. Jag vill understryka att detta är en fråga som berör såväl arbetsmiljön som den yttre miljön, omsorgen om människors hälsa och det ekologiska systemet. Jag tycker att de som står för tekniken också har ett ansvar för hur den används, något som IVA:s chef Hans Forsberg underströk vid IVA:s högtidssammankomst nyligen. När vi träffas inom kort kommer jag att förnya denna utmaning. Jag hoppas att de redan då har någonting att säga. Får jag till sist säga att det är bra att Du Pont börjar bli oroligt och göra någonting. Freon är ju märkesnamnet för den produkt som just Du Pont saluför. Den sammanfattande beteckningen för den här typen av ämnen är klorfluorkarbonater. Sent skall syndaren vakna, men jag hoppas han går till handling.

Herr talman! Det här är ingen ny fråga i riksdagen. I Sverige förbjöds användningen av freoner i sprejförpackningar redan 1979, och det var under den borgerliga regeringstiden. Då påbörjades också de undersökningar på naturvårdsverket som nu har lett till att vi har fått en rapport. Grunden lades alltså då. Det är anmärkningsvärt att vissa beräkningar kan ta oerhört lång tid — från 1981 till 1986 är det fem år — medan beredningen av andra ärenden som vi har att tackla här i riksdagen kan gå på några månader utan vederbörlig remissrunda. Den rapport som statsrådet talar om har inte kommit riksdagen till handa, och det är nog väldigt få som över huvud taget har fått se den än. Men det står många bra saker i den, och förvisso är det mycket man måste fundera över, vad man skall göra och hur man skall göra det. Vad som är helt nödvändigt är att utöka forskningen på detta område. Vi behöver forskning för att få fram alternativ till freonet. Det är ju så att många mindre företag som i dag tillverkar skumplast är helt beroende av freon för sin produkt. Jag har träffat småföretagare som säger: ”Det är klart att vi vill skona miljön, men vi har ju inget alternativ. Ge oss någonting annat i stället, annars får vi lägga ner verksamheten.” Vad som är förvånande när det gäller värmepumparna är ju att våra kommunala miljöoch hälsoskyddsnämnder och även naturvårdsenheterna på länsstyrelserna inte har reagerat tidigare. Här behövs väldigt mycket information. Konsumenten möter sällan gasen eller vätskan freon, men här behövs också information för att konsumenten skall köpa alternativa produkter. Man köper ju gladeligen ägg i plastkartonger, trots att man kunde köpa ägg i pappkartonger. Vi sitter i våra skumplastsoffor som är blåsta med freon. Vi isolerar våra hus, och vi använder också värmepumpar. På ett eller annat sätt finns freon med i bilden, antingen vid tillverkningen av skumplasten eller som kylmedel i kylskåp och i värmepumpar. Det allvarliga är att freonet bryts ned så långsamt. Därför är det nödvändigt att snabbt minska freonanvändningen. Vi kan i dag bara se början av de miljöskador som fullt ut kommer att visa sig på andra sidan 2000-talet. Här kan man verkligen tala om våra barns och barnbarns bekymmer.

Herr talman! Jag måste vidhålla att jag här fått två versioner av Birgitta Dahls svar. Det är i och för sig ingen kritik mot statsrådet, men jag tycker att det är viktigt att det antecknas till protokollet, för den händelse att det skulle uppstå frågetecken i samband med det anförande som jag håller. Birgitta Dahl säger att vi skall undvika politiskt käbbel. Det är naturligtvis riktigt att vi bör göra det. Jag vet inte om det var käbbel jag ägnade mig åt. Men jag kan förstå att det är besvärande för Birgitta Dahl med en debatt om verkligheten i den här frågan. Den verkligheten är besvärande för socialdemokraterna och för regeringen. Det är naturligtvis riktigt i sak att jag i början inte fick partiet med mig på min motion. Men det kanske kan ha mindre betydelse eftersom partiet, och inte minst Anders Dahlgren, var väldigt engagerat och aktivt i den här frågan. Vi tog initiativ i FN:s miljöstyrelse och i det nordiska samarbetet om förbud mot freon som drivgas i sprejflaskor osv. Det känner Birgitta Dahl väl till. Dessutom har partiet, åtminstone sedan 1983, lagt fram partimotioner i denna fråga och krävt åtgärder. Socialdemokraterna har i utskottet och här i kammaren blockerat den här frågan ända till dess en reservation vann majoritet i kammaren i fjol. Nu krävs det rejäla tag omgående. Det går inte att hänvisa till utredningar. Jag frågar mig oroligt: Hur många ton freon ytterligare skall läcka ut från Sverige innan regeringen vidtar åtgärder? Gå ut till industrin som använder freon! Tala med dem! Utmaningen av Werthén är bra, Birgitta Dahl. Kanske behövs det också högre avgifter på alla utsläpp. Vattenfall har ju ett fint projekt med värmepumpar utan freon på gång. Det är någonting att satsa på. En viktig fråga i sammanhanget är vad som händer med dem som arbetar med dessa kylanläggningar. Det är kanske litet i marginalen, men hur påverkas en kylmontör som andas in freon dag ut och dag in när han lagar kylskåp? Det är ju först på senare tid som vi har påbörjat en forskning kring detta. Jag kan konstatera att Birgitta Dahl inte har hållit det löfte som gavs i en proposition tidigare om att en utredning skulle vara klar den 1 oktober. Nu blir det i maj. Men om vi får ett program från naturvårdsverket i maj 1987 hinner uppenbarligen inte detta riksmöte besluta om några åtgärder. Det oroar mig, för jag tror att det är nu som besluten och åtgärderna behövs.

Herr talman! Oswald Söderqvist har i en interpellation ställt en rad olika frågor till mig angående bränslebytet med Västtyskland och kontroll av överlåtet bränsle, vilka planer som finns för de andra upparbetningskontrakten, kontroll av bränslet vid Sellafield, skillnaden mellan civila och militära reaktorer, vilka exporttillstånd som lämnats samt om Asea-Atoms och Studsvik Energitekniks verksamhet. Låt mig först erinra om att regeringens politik för avfallshantering går ut på att direktdeponera avfallet i Sverige och att, till den tidpunkt då deponeringen skall ske, genom forskningsoch utvecklingsarbete skapa förutsättningar för att kunna välja bästa möjliga metod med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Under tiden lagras bränslet i centrallagret för använt kärnbränsle, CLAB. Samtidigt belastas programmet för avfallshanteringen med de avtal om upparbetning som träffades när en annan politik för avfallshanteringen gällde. Regeringen har tidigare uttalat att några fler upparbetningsavtal inte bör slutas och att strävan bör vara att, inom ramen för ingångna avtal, så långt som möjligt frigöra oss från de gamla bindningar till upparbetning som har gjorts tidigare. Beslutet som regeringen fattade den 26 juni i år innebär att de 57 ton använt svenskt kärnbränsle som överförts till Frankrike byts mot 24 ton använt västtyskt MOX-bränsle. Som ett resultat av bytet tar Västtyskland över avfallsprodukterna samt det uran och plutonium som erhålls från det svenska bränslet efter upparbetningen. Plutoniet kommer i Västtyskland att användas för tillverkning av nytt bränsle till kärnkraftsreaktorer. För svensk del innebär bytet att det använda MOX-bränslet som omfattas av bytesaffären kommer att mellanlagras i CLAB och därefter slutförvaras i Sverige. Bränslebytet är en engångsföreteelse och ett led i vår konsekventa och målmedvetna strävan att skapa en enhetlig linje för avfallshanteringen och för att frigöra oss från de gamla bindningar till upparbetning som finns. Att Sveriges frigörelse från bindningen till upparbetning sker inom ramen för ingångna avtal är också en förutsättning för att kraftföretagen skall kunna fullfölja sina förhandlingar om överlåtelse av övriga delar av upparbetningskontrakten. Den princip som jag vid upprepade tillfällen har hävdat, nämligen att varje land självt måste lösa sina avfallsproblem och att Sverige inte skall åta sig att förvara avfall från andra länder, ligger fast. Det svenska använda bränslet som nu överlåtits till Västtyskland står under IAEA-kontroll. Därutöver har en särskild överenskommelse träffats mellan Sverige och Västtyskland avseende kontroll, användning m.m. av det använda kärnbränslet. För upparbetning av svenskt använt bränsle i Frankrike gäller dessutom de särskilda överenskommelserna mellan Sverige och Frankrike från 1979 och 1983. Därmed finns heltäckande garantier för fredlig användning av det plutonium som finns i det svenska bränslet. Även det använda svenska bränsle som nu förvaras i Sellafield är underkastat IAEA-kontroll. Därutöver har en särskild överenskommelse = Prot. 1986/87:21 mellan Sverige och Storbritannien träffats år 1984 för det använda bränslet 7 november 1986 som förvaras där. Med Storbritannien har Sverige även ett övergripande. avtal om fredlig användning av kärnenergi som träffades år 1984. När det gäller frågan om civil och militär kärnteknisk verksamhet vill jag framhålla att det som är avgörande är den politiska viljan att leva upp till de utfästelser som gjorts i särskilda överenskommelser, avtal, NPT-fördraget m.m. I icke-kärnvapenstater som ratificerat NPT-fördraget finns dessutom kontroll genom IAEA av hela kärnenergiverksamheten som kan avslöja om missbruk sker. Jag har i syfte att förstärka garantierna mot sammanblandning av civila och militära program vid IAEA:s generalkonferens redovisat regeringens inställning, nämligen att varje kärnvapenstat bör tillämpa en strikt åtskillnad mellan civil och militär verksamhet, samt att den civila verksamheten bör underställas heltäckande internationell kontroll. Oswald Söderqvist borde vara väl medveten om den svenska inställningen till kärnvapen, nämligen att Sverige sedan länge arbetar för en total kärnvapennedrustning. Exporttillstånd för klyvbart material har under år 1986 lämnats för utförsel av bränslestavar till USA, Finland och Schweiz samt urandioxidpulver till Västtyskland. Därutöver har tillstånd lämnats för utförsel av uran som skall renas i Västtyskland. Enligt gällande avtal med USA skall det höganrikade uran som Studsvik Energiteknik AB använder som bränsle i sin forskningsreaktor återsändas till USA. Tillstånd för sådan utförsel har även lämnats under år 1986. En ansökan från Studsvik Energiteknik AB om tillstånd att föra ut uran och plutonium till Belgien ligger på regeringens bord för avgörande. När det gäller frågan om Asea-Atoms hantering av vissa restprodukter så är detta ett resultat av ett samarbete som Asea-Atom har med det västtyska företaget Reaktor Brennelement Union GmbH . Samarbetet innebär att de båda företagen utnyttjar varandras tjänster och resurser för att på ett rationellt och säkert sätt lösa vissa processtekniska problem som finns vid tillverkningen av bränsle. Således renar RBU vissa restprodukter åt Asea Atom, medan Asea-Atom tar hand om kalkslam och brännbart uranhaltigt material ffrån RBU. Det brännbara materialet, som utgörs av overaller, plasthandskar och annat sådant som använts vid kärnteknisk verksamhet, bränns i Studsviks avfallsanläggning. Askan återförs till Asea-Atom, som återvinner uranet ur askan. Ranstad Mineral AB utvinner uran ur kalkslammet. Uranet återsänds till RBU. Beträffande Studsvik vill jag slutligen säga att den verksamhet som där bedrivs för att bränna eller dekontaminera lågoch medelaktivt kärnavfall som använts inom kärnteknisk verksamhet bedrivs under sådana former att inget avfall stannar kvar i Sverige. Avfallet återsänds senast inom två år till kunden. Införsel får ske endast av sådant avfall för vilket strålskyddsinstitutet eller kärnkraftsinspektionen lämnat särskilt medgivande. Detta ingår som ett villkor för verksamheten. Beträffande här aktuella verksamheter gäller lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Svaret är omfattande men på några punkter undanglidande, och det ger naturligtvis anledning till vissa följdfrågor. Vad svaret framför allt visar är att Sverige är indraget i en omfattande handel med klyvbara produkter, och så långt tycker jag att detta interpellationssvar är mycket bra. Det visar att denna verksamhet pågår och att den har ökat under de senaste åren. Det finns ingenting som säger att denna handel kommer att minska, inte ens att ökningen av den kommer att avta. Vad vi snarare ser framför oss är att Sverige genom sitt kärnkraftsprogram och den verksamhet som bedrivs inom landet, framför allt vid Asea-Atom men även på andra ställen, mer och mer dras in i den internationella handeln med klyvbara produkter. Det är den viktigaste slutsatsen vi kan dra av interpellationssvaret. Ingenting i detta svar eller i regeringens handlande hittills har visat att man har någon vilja att på något sätt begränsa ökningen av denna handel. Så till några detaljfrågor.

Då sade Birgitta Dahl klart och tydligt att ”regeringen tar bestämt avstånd från tanken att Sverige skulle åta sig att lagra andra länders kärnavfall”. Detta sade alltså Birgitta Dahl här i riksdagen den 20 maj 1985. Vår framlidne statsminister Olof Palme har tidigare sagt samma sak. Vi har principer, som Birgitta Dahl säger här, men när det passar går man ifrån dessa principer såsom en ”engångsföreteelse” och tillåter sådan här verksamhet. Sådana principer tycker jag inte är värda någonting. Det intressanta är ju då vad som händer i fortsättningen. Jag går tillbaka till regeringens pressmeddelande av den 26 juni i år, där man talar om dessa saker. Det gäller villkorslagen och de borgerliga regeringarnas uppgörelse med Cogéma etc. I pressmeddelandet sägs bl.a.: De borgerliga regeringarna hade skapat såväl tekniska som ekonomiska och juridiska bindningar beträffande upparbetningen. Detta är oerhört intressant. När det gäller de skäl som angavs då exporten av 57 ton tilläts till La Hague — i det sammanhanget förhandlar vi ju nu om ett utbyte — sades det att vi inte har plats här i Sverige för någon förvaring. Det var alltså en ren utrymmesfråga. Men här säger ni ju själva att det finns juridiska och ekonomiska bindningar i fråga om upparbetningen. Betyder det då att det kan bli en ny ”engångsföreteelse” , om Cogémat.ex. kräver att vi skall fullfölja ytterligare delar av kontraktet — sådana finns ju? Kommer vi då att skicka mer använt bränsle till Cogéma? Det vore bra om statsrådet här klart och tydligt kunde lämna garantier för att utbränt kärnbränsle när det gäller kontraktet med Cogéma aldrig mer kommer att skickas i väg för upparbetning i La Hague eller på andra ställen. Det vore alltså bra om statsrådet kunde garantera att det bara gäller de 57 ton som här nämnts. Det är mycket viktigt att detta fastslås. Mot den bakgrunden är det litet konstigt att man talar om ekonomiska och juridiska bindningar i det pressmeddelande som sändes ut i juni i år. Det var den första delfrågan. Sedan kommer vi till detta med spridningen. Det är också en viktig fråga. Jag skall ägna mig åt den under den minut av taletiden som jag har kvar. Jag är naturligtvis fullt medveten om den svenska inställningen när det gäller kärnvapen. Den saken var jag medveten om långt innan Birgitta Dahl började arbeta med politik. Sådana övermaga pekpinnar som här har förekommit tycker jag därför inte särskilt bra om. Jag har aldrig hyst några tvivel i det sammanhanget. Min fråga gällde i stället vad det är för skillnad mellan en civil och en militär reaktor i fråga om spridningen. I detta sammanhang finns det vissa uppgifter från USA t.ex. En amerikansk kärnvapenspecialist, Leonard Spector, har skrivit en bok som heter ”The new Nuclear Nations”. Där skriver han att de internationella ansträngningarna under 1984 och 1985 för att stoppa spridningen av kärnvapen undergrävdes av en hemlig handel med nukleär utrustning och nukleärt råmaterial. Ju mer vi går in på den här handeln mellan staterna — i vilken också Sverige deltar, vilket nämns i samband med exporten av använda bränslestavar till USA, och även det har vi haft en debatt om tidigare — desto klarare framgår det att det svenska avfallet ”sipprat in” i den militära upparbetningen och användningen i USA. Ju mer vi tillämpar detta system, desto mer dras vi in i den här handeln. Det är svagt att regeringen aldrig kan svara på frågan vad det är för skillnad mellan civila och militära reaktorer. I stället ger man samma undanglidande svar som det som ges på s. 3 i det skriftliga svaret i dag. Sedan väldigt kort något om Studsvik och Ranstad. Vart tar avfallet vägen? Det skickas tillbaka, säger Birgitta Dahl. Men det lagras väl i alla fall tills vidare hos Asea-Atom, Västerås, och i Studsvik. I den lag som vi antog för några år sedan finns det ingenting angivet om långtidslagring — dvs. att förvaring skall ske här under två år eller under en längre tid. Ännu har ju ingenting sänts tillbaka. Hur länge skall avfallet förvaras hos Asea-Atom, i Ranstad, i Studsvik eller var det nu kan vara, där det ligger i aska, kalkslam etc.? Och hur mycket rör det sig om?
Herr talman! Jag skall ge tre korta besked med hänsyn till att vi har en annan debatt framför oss här i kammaren. Jag har många gånger sagt, och jag upprepar det nu: Det blir inga fler utförselärenden. Det var en unik händelse, och det förblir en unik händelse. Jag anser att vi på tillfredsställande sätt har lyckats lösa oss från de bindningar som finns beträffande upparbetningen. För det första: Förutsättningen för en slutlig lösning var att också den här frågan klarades inom ramen för avtalen. Då kan företagen fortsätta att på andra punkter frigöra sig från sina bindningar. Men oavsett om de gör det eller inte, blir det inte någon ytterligare utförsel. För det andra: Uppriktigt sagt vet jag inte hur långt tillbaka på 1940 eller 1950-talen Oswald Söderqvist och jag skall behöva gå för att kunna bevisa vem som först var aktiv kärnvapenmotståndare. Jag tycker att det är under vår värdighet att hålla på med sådant. För det tredje: I egenskap av den i regeringen som än ansvarig för dessa frågor följer jag naturligtvis mycket noggrant utvecklingen vid alla de anläggningar i Sverige som har någon verksamhet av den här karaktären.
Herr talman! Det är synd att vi har litet ont om tid. På det sättet blir den här debatten rumphuggen. På tal om att det skulle vara under vår värdighet att debattera vissa saker vill jag säga att jag tycker att det också borde vara under Birgitta Dahls värdighet att ta med sådana passusar i interpellationssvaret som här förekommer — med andra ord att jag borde veta att Sverige inte är för en kärnvapenupprustning. Det borde alltså vara både under statsrådets och under hennes medhjälpares värdighet att säga någonting sådant i ett interpellationssvar — om vi nu skall återvända till det. Sedan vill jag säga följande. Det är bra att det inte kommer att bli någon ytterligare utförsel av svenskt använt kärnbränsle. Nu har vi klart och tydligt hört det. Det finns alltså inga juridiska eller ekonomiska bindningar med Cogéma beträffande La Hague-kontraktet, som vi nu under så många år tjatat om. Det kan vi således anse vara ett avslutat kapitel. Mot den bakgrunden är det som står i pressmeddelandet av den 26 juni fortfarande konstigt, nämligen att det finns ekonomiska och juridiska bindningar. Uppenbarligen är man ännu inte klar i det avseendet. Men vi får väl se hur det går i fortsättningen. Jag har inte fått något tillfredsställande svar på detta med att vi nu dras in i en plutoniumoch uranekonomi. Jag kan inte skönja någon vilja vare sig i statsrådets uttalande eller i interpellationssvaret eller från regeringen i övrigt att klargöra att man är beredd att stoppa den här utvecklingen. Vi kan således förvänta oss att debatten fortsätter. Vi kommer att få se fler affärer — importoch exportaffärer, dekontamineringsaffärer och upparbetningsaffärer — med den svenska kärnkraftsindustrin och utländska intressenter. Precis som Birgitta Dahl skall även jag följa de här frågorna. Vi får väl fortsätta debatten en annan gång.
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag säga följande. För företagen finns det ekonomiska och juridiska bindningar. För den svenska regeringen gäller sedan Olof Johanssons tid att man skall se till att företagen fullföljer sina åtaganden. Detta tvingar inte — det vill jag understryka — regeringen att medge utförsel, med undantag av den situation som rådde när vi inte hade någon mellanlagringsmöjlighet. Den saken har vi ordnat nu. Men vi är alltså inte tvingade att medge utförsel, och någon sådan kommer heller inte att förekomma så länge vi har en socialdemokratisk regering.
Herr talman! Ja, men svenska staten har ju, Birgitta Dahl, en gång träffat ett avtal med franska staten. Det gäller Cogéma-avtalet. I det sammanhanget har det ju förekommit en brevväxling — vilken jag inte i första hand vill lasta Birgitta Dahl för, men som innebär ett åtagande från svenska staten och den dåvarande svenska regeringen att godkänna nämnda ekonomiska och juridiska bindningar. Det gör ju att man inte utan vidare kan säga att staten, svenska regeringen, är befriad från detta ansvar. Det gäller också — men den saken har vi inte hunnit debattera här i dag — det svenska avfall från OKG i Oskarshamn som nu finns i Sellafield. Birgitta Dahl har i det sammanhanget tidigare sagt till mig att det helt och hållet är en uppgörelse mellan företagen. Men vad händer om kärnkraftsindustrin i Storbritannien vill upparbeta och ta hand om det aktuella avfallet — alltså 140 ton?

Herr talman! Den proposition om en skatt på pensionssparande som nu lagts på riksdagens bord — och som vi skall remittera till skatteutskottet — innebär ett ingrepp i ett socialt trygghetssystem, ett åsidosättande av regler och normer för regerings och riksdags beredning av viktigare ärenden och en fara på sikt för rättsordning, ägande och principer i vårt statsskick. I alla dessa hänseenden är det en närmast unik proposition. Det är, för det första, ett ingrepp i det trygghetssystem för enskilda som ligger i det frivilliga eller avtalade pensionssparandet. Det är dessutom den särklassigt största enskilda skattehöjningen i Sverige i modern tid. Det är, för det andra, ett förslag så hastigt och illa förberett att t.o.m. lagrådet har talat om en ”improvisation”. Och det är, för det tredje, ett förslag som öppnar dörrarna för en utveckling som, med lagrådets formulering, kan ge upphov till ”allvarliga betänkligheter med hänsyn till de grunder på vilka regeringsformen vilar”. Var och en av dessa faktorer hade ensamt räckt för att göra debatten kring och riksdagens behandling av denna proposition stor och betydelsefull. Tillsammans ger de ärendet en närmast unik karaktär. Skatten drabbar fyra miljoner pensionssparares frivilliga eller avtalade insatser för att få en extra trygghet den dag krafterna börjar sina. Det är inte anonyma bolag som berövas dessa 15-20 miljarder kronor — det är miljoner enskilda pensionssparare. För alla dem är pensionssparandet en del av tryggheten för framtiden. Och denna trygghet vill socialdemokraterna och kommunisterna nu nagga i kanten. Ingreppen kommer att bli kännbara. Den miljon aktiva eller f.d. privattjänstemän som har sin extra trygghet i avtalsförsäkringarna i SPP kan inte längre vara säkra på att i framtiden få den värdesäkring som hitintills varit självklar. De inom LO som har avtalsförsäkringar inom det s.k. AMF-systemet måste finna sig i att deras pensionssystem får betala in ca 2 miljarder kronor till staten. Och för alla dem som sparat med frivilliga insatser under något decennium, och som hoppas kunna vara friska och krya i t.ex. 15 år efter sin pensionering, innebär engångsskatten att en summa motsvarande ett års extrapension helt sonika försvinner, bara bort. Jag förstår, människors ilska, vrede, upprördhet över detta förslag. Det förvånar mig uppriktigt, att inte finansministern gör det. Vi alla här i riksdagen har fått många brev i denna fråga. Och jag vet att finansministern också har fått det, eftersom många människor haft vänligheten att skicka en kopia till mig. I går fick jag med en vänlig hälsning en kopia av ett brev som jag tycker sammanfattar vad så många andra brev har sagt. Det var från en dam i Stockholmstrakten. Hon skrev så här: ”Nästkommande år i maj månad kommer jag att gå i pension. I många år har jag betalat in pengar till en pensionsförsäkring för att få en liten guldkant på tillvaron på äldre dagar. Jag har alltid varit skötsam och lyckats undgå att ligga samhället till last. Varför skall jag då straffas för min sparsamhet?” Ja, varför skall hon straffas för sin sparsamhet? Frågan är hennes — och de som förordar denna skatt är skyldiga henne ett svar. Låt denna hennes fråga leva genom utskottsbehandlingen av propositionen till den dag i december då vi här i kammaren skall trycka antingen på ja eller på nej — ja, för att straffa henne för hennes sparande; nej, för att sätta stopp för detta förslag. Ty det handlar ju inte om att drämma till några klippare eller direktörer eller miljonärer — om nu dessa grupper skulle anses som alldeles fredlösa. Det handlar om många, många människor, det handlar om oss alla — om industritjänstemannen på SKF i Göteborg, om sekreteraren på dataföretaget i Sollentuna, om taxichauffören i Halmstad, om jordbrukaren i Görslöv, om det pensionerade paret i Eskilstuna eller om småföretagaren där strax utanför Skellefteå. Det handlar om alla dem som har hört av sig till oss politiker i denna fråga. Det heter ibland, när vi lyssnar till regeringen, att detta pensionssparande skulle vara extremt gynnsamt, och att detta inte kan tolereras. För det första är det fel. Det finns långt gynnsammare sätt att placera pengar för den som är intresserad av snabb förmögenhetsökning. Staten tillhandahåller t.ex. allemansfonderna, som har gett en värdetillväxt under senare år klart över den i pensionssparandet. För det andra har jag mycket svårt att inse, att det skulle vara fel att ge goda villkor åt detta långsiktiga trygghetssparande. Sparande är bra — det vet vi alla, och det brukar staten då och då tala om för oss. Långsiktigt sparande är ännu bättre. Och knappt något sparande är så bra för individ och samhälle som det långsiktiga trygghetssparande som pensionssparandet utgör. Men det är detta sparande regeringen nu vill ta 7 20 av — utan principer, utan remiss, utan hänsyn, utan pardon. Regeringen och finansministern har alldeles uppenbart skjutit från höften. Och när kritiken blivit allt tyngre, har regeringen låst sig allt hårdare. Remissbehandling har förvägrats, trots att bl.a. TCO krävt det. Lagrådets invändningar har sopats åt sidan och dess rätt att uttala sig hart.o.m. dragits itvivelsmål. Riksdagsmän som har diskuterat riksdagsordningens former för behandling av olika ärenden har anklagats för ”trakasserier”. Kommunistledaren har dompterats med telefonsamtal för att förhindra remiss från riksdagens utskott. Och finansministern har låtit meddela, att eventuell remiss i riksdagsbehandlingen måste ske med ”överljudsfart”. Bilden av maktfullkomlighet har tonat fram allt klarare, bilden av en socialdemokrati som inte lyssnar och inte tar hänsyn. Propositionen reser många frågor av såväl teknisk som principiell natur. I förslaget ligger inbyggt djupa orättvisor mellan olika individer och företag och grupper. Men en fråga är av speciell vikt: Vad betyder detta förslag för framtiden och för rätten? Och det är svaret på den viktiga frågan som lett lagrådet till dess närmast historiska ställningstagande. Lagrådet har som vi alla vet en fast och viktig plats i vårt statsskick. Dess uppgifter är klart definierade i regeringsformens 8 kap. 18 §. I den står vad lagrådet skall bedöma och yttra sig om. Till det hör ”hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt” samt ”hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav”. Och det är detta lagrådet har gjort. Inte mer. Inte mindre. Därför är den kritik som riktats mot lagrådet en kritik mot grundlagen och den ordning som där läggs fast. Rättsstaten sätter gränser för statens makt över individen. Dessa gränser läggs fast i grundlagen och rättsordningen i övrigt. Och lagrådets uppgifter enligt författningen är att slå larm när ett förslag går utöver dessa gränser, eller riskerar att starta en utveckling som äventyrar dem. Tyvärr måste man säga att vår grundlag inte är något föredöme när det gäller att slå vakt om den enskildes intressen. Lagrådet påpekar i sitt yttrande, att grundlagen på denna punkt är ”ofullständig och oklar”. Så är det, och det måste vi så småningom ändra på. Men detta lägger ett speciellt ansvar på riksdagen. Vi har en skyldighet att lyssna på och ta hänsyn till lagrådets synpunkter. Det handlar om respekten för individens rätt. Nu har regeringen sopat lagrådets invändningar åt sidan och med en samfälld fnysning förklarat att dess synpunkter är politiska och ty följande ingenting att bry sig om. Det är, tycker jag, illavarslande. Ty i förlängningen ligger en utveckling där rättsstaten ersätts av maktstaten — en stat som inte bygger på rätten utan bara på makten. En sådan utveckling vill vi inte ha. Men en sådan utveckling riskerar vi nu att få. För det första anser regeringen uppenbarligen att den, med stöd av sin riksdagsgrupp och de avtal som telefonledes eller annorledes kan slutas med kommunisterna, har rätten att bara ta varhelst den så önskar av enskilda människors sparande och egendom. För det andra anser regeringen att den inte har någon skyldighet att ta hänsyn till vad lagrådet säger. Med dessa dubbla besked skapas på sikt en ny rättsosäkerhet i Sverige. Regeringens försvar har varit att detta görs bara en gång. När lagrådet har påpekat att denna enda gång dock skapar en praxis som leder till allvarliga betänkligheter ur konstitutionell synvinkel, svarar finansministern i propositionen att han vill ”slå fast att någon risk för en sådan utveckling inte föreligger”. Men detta är löften på lösan sand. Ty denna skatt, som lovordats så av olika socialdemokratiska företrädare, kommer rimligtvis att fresta till användning också i framtiden. Ett pensionssparande byggs upp under flera decennier av yrkesverksamhet, och det ger en extra trygghet under flera decennier efter pensioneringen. Även med den allra största aktning för finansministerns person, finns det nog ingen — knappt ens han själv — som tror att hans av lagrådet i sista stund frampressade formulering kommer att binda parti, partikongresser, LO kongresser och kommunistuppgörelser under hela den framtid som dagens pensionssparare måste bekymra sig för. Regeringen själv antyder friskt att nya ingrepp kan komma. I propositionen, som vi fick i går, skriver man att det ”kan uppkomma situationer då ingripanden på skatteområdet av engångsnatur kan framstå som nödvändiga och försvarbara”. Det är, herr talman, ett besked så gott som något. En engångsskatt kan följas av fler engångsskatter, om ”situationen” så kräver. Och den som bestämmer vad situationen kräver, det är regeringen och de principer som den uppenbarligen inte har för sitt agerande. Finansministern har t.ex. sagt att han har svårt att tänka sig mer än 2-3 90 avkastning på SPP:s pengar, trots att SPP har gett besked om att värdesäkringen av avtalspensionerna kräver en långsiktig årlig tillväxt på 3,5 90. Om finansministerns uttalande på denna punkt är något mer än ännu ett missriktat skott från höften, innebär det ett direkt hot mot hela det trygghetssystem som under decennier byggts upp av stora delar av tjänstemannarörelsen i Sverige.

Är något bra, bör det upprepas. Är något dåligt, bör det inte göras alls. Det är logiskt och begripligt. Men att säga att något är bra men inte bör göras om, det är varken logiskt eller begripligt. Den motsättningen lyckades inte statsministern reda ut i den allmänpolitiska debatten. Mot bakgrund av lagrådets yttrande och formuleringarna i propositionen framstår den motsättningen än tydligare i dag.

Prot. 1986/87:21 Herr talman! I måndags presenterade finansministern propositionen om 7november 1986 pensionsskatten vid en presskonferens. Flera av hans uttalanden på press=== md ag o konferensen är minst sagt uppseendeväckande. Lyssna här bara: Att lagrådet inte tycker att detta är någon bra skatt träffar mig inte särskilt hårt, säger Kjell-Olof Feldt. Lagrådet har jämfört med andra medborgare ungefär samma tyngd i debatten när det gäller om en viss skatt är lämplig eller inte, tillägger han. Det är fel, herr finansminister. Lagrådet har en alldeles speciell roll när det gäller övervakningen av rättssäkerheten i Sverige. Den rollen är reglerad i grundlagen. Det är sällan, fortsätter Feldt, som en skatt blivit godkänd så rejält i sina lagliga delar. Det är också fel, herr finansminister. Den har tvärtom blivit underkänd av lagrådet som just har haft att göra en prövning av skatten från rättsliga utgångspunkter. Förslaget har, säger Feldt, varit ute på en omfattande remiss och granskats mer ingående än de flesta skatteförslag som vi behandlat i regering och riksdag. Det är fel, herr finansminister. Det förslag som nu framläggs har inte remissbehandlats i vanlig mening. Den enda remissinstans som tillfrågats är lagrådet, och det har underkänt förslaget och kritiserat beredningen av det, bl.a. just att det inte remissbehandlats. Det här är en skatt, säger Kjell-Olof Feldt, som kommer att kunna bäras av alla dem som är med och betalar utan någon som helst kännbar uppoffring. Det är fel, herr finansminister. Att skatta bort 7 26 av dagens pensionssparande och därmed 7 90 av all framtida avkastning på det sparandet är detsamma som att skatta bort pensionen under ett helt år för en person som pensioneras vid 65 och lever tills hon är 80. Att mista den här pensionen under ett år av femton är väl ändå att betrakta som en uppoffring. Det här är en rättvis skatt, säger Feldt. Det är fel, herr finansminister. Det är ingen rättvis skatt. Det är en orättvis skatt. Jag skall strax återkomma till det. Det enda skäl som åberopas för den här skatten i den nu framlagda propositionen är att försäkringssparandet har haft en unik förmögenhetstillväxt under ett par år. Det är riktigt att försäkringssparandet gett en hög avkastning under 1985 och 1986. Men det kan inte ses isolerat. Försäkringssparande är långsiktigt. Man kan inte bara titta på två år och uttala sig om försäkringssparandets avkastning. Dessa två år har föregåtts av en mycket lång period med dålig avkastning för försäkringssparandet. Det är riktigt, som Kjell-Olof Feldt så gärna påpekar, att pensionssparandet under den borgerliga regeringsperioden gav en negativ avkastning, men avkastningen var precis lika dålig, lika negativ, under de socialdemokratiska regeringsår som föregick den borgerliga regeringsperioden. Ett av skälen till den dåliga avkastningen har varit att försäkringstagarna burit sin del av bördan för att få svensk ekonomi i ordning. De har nämligen 37 tvingats placera en stor del av sitt sparande i lågförräntande statsoch bostadsobligationer. Finansministern har själv sagt att det är rimligt att långsiktigt pensionssparande ger en real avkastning — dvs. en avkastning när inflationen räknats bort — på mellan 2 och 3 26 per år. Det är först genom årets, 1986 års, höga avkastning som en del pensionssparare, som varit med under några år, nått upp till den här avkastningen, men många andra är inte där än. Om regeringens pensionsskatt genomförs kommer många att om igen pressas ned under dessa mellan 2 och 3 26 i avkastning per år. Och även om det också nästa år ser ut att bli en bra avkastning på pensionssparandet, vet ingen vad som händer på 10, 20 eller 30 års sikt. Vid ett långsiktigt sparande måste man acceptera att perioder med sämre avkastning och perioder med bättre avlöser varandra. Däremot kan man inte acceptera att statsmakterna rusar in och ändrar villkoren på det sätt som regeringen nu föreslår. Vad blir effekten om regeringen skall plocka fram skattesekatören och klippa till så snart sparandet ger litet bättre avkastning? Vad kommer att hända med allemanssparandet och i synnerhet sparandet på allemansfond? Det har haft en lika god avkastning som försäkringssparandet under senare år. Allemansspararna har verkligen anledning att frukta vad som kan komma ut av regeringens fortsatta tänkande. Nu kommer säkert finansministern att säga att allemansspararna kan känna sig lugna. Så säger han nämligen alltid, dvs. innan förslagen kommer. Vem minns inte hur Kjell-Olof Feldt i början av året lovade att någon höjning av aktieomsättningsskatten inte var aktuell — och hur han bara några veckor senare föreslog en fördubbling. Men det här är en engångsskatt, försäkrar finansministern i nästa andetag. Nu är engångsskatt verkligen inte detsamma som engångsföreteelse. Engångsskatter har förekommit förr. Finansministern pekar själv på den s.k. Koreaskatten från början av 1950-talet, och lagrådet erinrar om ett färskare exempel: den tillfälligt förhöjda förmögenhetsskatten 1984. När regeringen säger att det här är en engångsskatt är det alltså viktigt att ha klart för sig vad det innebär. Det innebär, möjligen, att den här regeringen inte tänker lägga fram ett exakt likadant förslag igen. Men det innebär inget som helst löfte att avstå från andra pigga engångsskatter i framtiden. Så bäva månde allemanssparare och andra. Principen består även om föremålen för beskattningen kan växla. Kjell-Olof Feldt hävdar själv i sin proposition att ett skäl mot den s.k. realränteskatten, dvs. det förslag som verkligen har utretts och remissbehandlats, och som mött en massiv remisskritik, är att det skulle skapa osäkerhet om framtiden. Den invändningen kan riktas, med än större tyngd, mot den nu föreslagna pensionsskatten. Ingen tror på regeringen när den talar om engångsskatt. ”Det här är det bästa vi har gjort. Det skall vi aldrig göra om.” Så låter det från regeringshåll. Det skorrar falskt lång väg. Än tydligare blir regeringens tänkande när statsministern på LO-kongressen ger den ideologiska motiveringen för pensionsskatten. De som är för pensionsskatten står på medborgarrättens grund, hävdar han. Och de som är emot den står på äganderättens. Han ser pensionsskatten som ett slags logisk konsekvens av att vi har infört allmän rösträtt i Sverige. Det är ett fullständigt orimligt resonemang. Vi har allmän rösträtt i Sverige och ingen motsätter sig det. Men skulle av det följa att ingen kan känna sig säker på att få behålla sin egendom? Enligt liberal övertygelse måste det finnas utrymme för personlig äganderätt också i en demokrati. Äganderätten har ett visst, om än svagt skydd i grundlagen. Men det kan inte rimligen innebära att all annan egendom än den som uttryckligen är utpekad i regeringsformen — fastigheter och konstnärliga alster — skulle vara lovligt byte för riksdagsmajoriteten. Att kommunisterna har den uppfattningen känner vi till sedan gammalt. Men att socialdemokraterna också omfattar den är skrämmande. Det bidrar inte precis till att minska den osäkerhet bland människor som engångsskatten skapar. Herr talman! Pensionsskatten är orättvis av flera olika skäl. Ett är att den de facto är retroaktiv. Detta har också påtalats av lagrådet. Den strider mot andan i grundlagen, om än inte mot bokstaven. Skatten rycker på det sättet undan grunden för ingångna avtal. Jag såg häromdagen en broschyr som Folksam använt för att värva nya pensionssparare. Det är en utförlig beskrivning av villkoren. På ett ställe säger man: ”Själva pensionsförsäkringen är fri från förmögenhetsskatt.” Folksam — och säkert andra försäkringsbolag — har vilsefört sina kunder, men de har gjort det i god tro. Ingen kunde ana att finansministern skulle gå in och i efterhand ändra villkoren. Om enskilda försöker kringgå skattelagar finns det en generalklausul som täpper till kryphålen. Vad vi framför allt skulle behöva, som någon påpekat, är en generalklausul som hindrar regeringen från att kringgå grundlagen. Regeringen har hävdat att pensionsskatten är rättvis. Men jag måste, herr talman, fråga: Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot dem som har haft en dålig avkastning på sitt pensionssparande än mot dem som har haft en bra avkastning? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot dem som binder sitt sparande långsiktigt, t.ex. inför pensioneringen, än mot dem som sparar kortsiktigt? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot privatanställda än mot offentliganställda? Vad är det för rättvisa med en skatt som slår hårdare mot små och medelstora företag än mot stora börsnoterade företag? Massor av tjänstemän och arbetare i Sverige har avtalat sig till tilläggspensioner, ITP och STP. Vissa företag, framför allt små och medelstora företag, har betalat in premier till SPP, Svenska Personal-Pensionskassan. De drabbas av skatten. Men de flesta storföretagen liksom de offentliga arbetsgivarna har aldrig betalat in några premier. De klarar sina pensionsåtaganden på egen hand, och de slipper skatten. Kjell-Olof Feldt har flera gånger hävdat att de s.k. avtalspensionerna över huvud taget inte berörs av den här skatten. I Svenska Dagbladet den 30 september skriver finansministern: ”En något lägre avkastning som följd av skatten påverkar över huvud taget inte de utbetalade pensionerna.” Jag upprepar: En något lägre avkastning som följd av skatten påverkar över huvud taget inte de utbetalade pensionerna. I ett öppet brev till oss riksdagsledamöter hävdar emellertid SPP-chefen Karl-Axel Linderoth: ”Var alltså medvetna om att avtalspensionerna berörs när ni går till beslut.” Var alltså medvetna om att avtalspensionerna berörs när ni går till beslut. Bägge dessa påståenden kan inte samtidigt vara sanna. Nu vill jag ha ett rakt besked från Feldt: Är det finansministern eller SPP-chefen som ljuger? Berörs avtalspensionerna av skatten? Ja eller nej? Herr talman! Den här debatten förs inför kammarens remiss av propositionen om pensionsskatten till skatteutskottet. Det är angeläget att skatteutskottet verkligen gör en saklig granskning av förslaget och inte bara expedierar regeringens beställning. Syftet med dagens debatt är att skicka med en del synpunkter på vägen. Pensionsskatten har upprört många känslor. Det är lätt att förstå. Det är en dålig, illa förberedd och orättvis skatt. Det är lätt, herr talman, att förstå den upprördhet som förre TCO-chefen, s-riksdagsmannen och landshövdingen Valter Åman gav uttryck för i ett uttalande i Expressen häromveckan: ”Som gammal sosse är jag upprörd. När jag för snart 60 år sedan var ute och agiterade för SSU talade jag om överhetssamhället och rotemän och litet av varje. Nu finner jag att vi är på väg att halka tillbaka i det.”

Herr talman! Det har framförts många goda skäl för att den föreslagna skatten inte skall genomföras. En skribent har karakteriserat skatten på följande sätt: Den innebär att man för över godtyckligt valda tillgångar från godtyckligt valda medborgare till staten. Det är en fin sammanfattning av relevant kritik emot förslaget i sak. Den beskattningsprincip som med det här förslaget introduceras är inte någon rimlig beskattningsprincip. Att förslaget sedan särskilt drabbar hushållssparandet gör inte saken bättre. Det är ett sparande som redan är alltför lågt. Det här förslaget måste sprida en väldig osäkerhet hos alla som planerar att spara. Vad skall det vara bra för? De kommer att säga sig att staten kommer att dra in deras sparande om det är framgångsrikt — är det då inte lika bra att konsumera? En grupp som särskilt drabbas av förslaget är kvinnorna. Vi har på våra partiexpeditioner fått många uppringningar från kvinnor som säger att de inte når upp till full ATP-poäng. De kommer alltså inte uppi tillräckligt antal tjänsteår för att säkerställa en rimlig pension på gamla dar. De har därför tecknat en pensionsförsäkring. Dessa kvinnor är upprörda över att de nu särskilt skall drabbas av regeringens indragningsmakt. Jag har tänkt att i mitt anförande inte upprepa all den detaljkritik som kan riktas mot förslaget som sådant, utan jag skall hålla mig något till de mera principiella aspekterna och sätta in förslaget i ett litet längre perspektiv. Inte långt efter det att den socialdemokratiska regeringen tillträtt efter valet 1982 gick man ut med nya signaler på lagstiftningsområdet — det var den nuvarande statsministern som stod för dem. De gick ut på att det nu skulle bli fart på lagstiftandet i Sverige. Användandet av offentliga utredningar skulle minska, mer av beredningsarbetet skulle ske inom kanslihusets väggar, beredningstiden skulle därmed kortas av och besluten komma snabbare. Regeringen skulle därmed manifestera sin handlingskraft — det var motivet till den nya ordningen. Jag varnade redan då för de här käcka tongångarna och har åtskilliga gånger haft grundad anledning att återkomma. Regeringen har med kommunisternas hjälp gång på gång trumfat igenom dåligt beredda förslag och vägrat oppositionen att skaffa in det ytterligare beredningsmaterial som behövts för att belysa och analysera förslagen. Det skäl man angett för detta förfaringssätt har genomgående varit brådska. Det är enligt min mening ett utomordentligt dåligt motiv för lagstiftning. Bristfälligt förberedda lagar blir lagar med brister, svåra att tillämpa för myndigheterna och obegripliga för allmänheten, som ändå är skyldig att följa dem. När uppenbara brister dyker upp skyller man lätt på nitiska fogdar och vrånga ämbetsmän, trots att grunden till eländet i stället ligger i den lagstiftning som de har att tillämpa. Lagstiftning borde i alla sammanhang vara en allvarlig, gärna mödosam och omständlig uppgift, ingenting som skall genomföras i stor hast. Något helt nytt i vår lagstiftningshistoria är det som inträffat efter maktskiftet 1982 och som innebär att lagrådet gång på gång i sina utlåtanden över regeringsförslag klagat över bristerna i det underlagsmaterial som lagrådet haft att ta ställning till. Jag har också gång på gång tagit upp just den frågan här i kammaren. Ibland har lagrådet t.o.m. sagt att materialet varit så bristfälligt att lagrådet inte kunnat fullgöra de uppgifter som det ålagts enligt regeringsformen. Lagrådet kan ju inte självt göra stora utredningar. Lagrådet kommer in i slutskedet av den beredningsprocess som skall vara klar innan regeringen lämnar över sitt förslag till riksdagen. Ett av de klagomål som lagrådet ofta upprepat är att de förslag lagrådet fått att granska har snotts ihop i kanslihuset och inte utsatts för det renande syrabad som en ordentlig remissomgång innebär. Det förslag om pensionsskatter som nu är aktuellt möter samma kritik och är således ett exempel i raden. Nu är lagrådet inget organ som socialdemokraterna är särskilt lyckliga över. År 1971 avskaffade socialdemokraterna den tidigare obligatoriska lagrådsgranskningen vad gäller civiloch strafflagstiftning. Fortsättningsvis skulle lagrådet tas i anspråk bara när den socialdemokratiska regeringen så önskade. Med en annan majoritet i riksdagen beslöt riksdagen 1980 att återinföra och vidga den obligatoriska lagrådsgranskningen. Detta skrev vi in i grundlagen, där lagrådets uppgifter anges. Socialdemokraterna gillar inte att lagrådet kritiserar de förslag som regeringen kommer med. Det har från socialdemokratiskt håll gnällts mycket över den kritiken tidigare här i kammaren. Men det är ändå rätt sensationellt när regeringsledamöter med statsministern i spetsen så som nu har hänt går ut och beskyller lagrådet för att ta politiska hänsyn vid sina ställningstaganden. Detta är häpnadsväckande och allvarligt oroande vad gäller lagrådets möjligheter att fortsättningsvis fullgöra de grundlagsenliga förpliktelserna. Vill regeringsledamöterna med denna åthutning tillhålla lagrådet att i framtiden inte komma med kritik? På något annat sätt kan ju knappast beskyllningarna mot lagrådet tolkas. Men ett lagråd som inte vågar komma med kritiska anmärkningar är sannerligen varken regeringen, riksdagen eller allmänheten betjänta av. Lagrådets uppgift är ju just att göra en kritisk granskning av regeringens förslag innan dessa förslag överlämnas till riksdagen. Om lagrådet inte får utöva kritik, vad skall vi då ha lagrådet till? Vilken uppgift skall lagrådet i så fall fylla? Det förtjänar att påpekas att lagrådet består av ledamöter från högsta domstolen och regeringsrätten. Fördelningen sker enligt ett visst rotationssystem, och det är domstolarna själva som bestämmer detta. Ledamöterna i lagrådet skall granska lagförslagen utifrån de aspekter som är särskilt angivna i grundlagen. Hur är det då med den påstådda politiseringen? Här har ordföranden i den avdelning av lagrådet som nu kritiserats — Anders Knutsson, ett justitieråd — ansett sig vara tvungen att gå ut och säga: Vi har handlagt ärendet så som det åligger oss enligt grundlagen. Ja, det har man också gjort, såvitt jag kan förstå. Men det är ju häpnadsväckande att lagrådets ledamöter skall behöva gå ut och tala om, att de har fullgjort sina uppgifter. Jag har sett på lagrådets yttrande utifrån de utgångspunkter som är angivna för lagrådet i grundlagen, och enligt vad jag har kunnat finna har lagrådet följt de angivna riktlinjerna i grundlagen med närmast pedantisk noggrannhet. Det samlade omdömet blir till slut att förslaget som lagprodukt inte kan godkännas. Lagrådet avstyrker alltså förslaget, och det har naturligtvis lagrådet full rätt att göra. Finner man att ett lagförslag utifrån de aspekter lagrådet har att anlägga är så bristfälligt, att det inte är fråga om någon bra lag, skall man naturligtvis avstyrka förslaget. Det skulle vara intressant att få veta — från företrädare för regeringen eller från andra socialdemokrater i kammaren: I vilka avsnitt eller på vilka punkter har lagrådet överskridit de uppgifter som grundlagen ålägger lagrådet? Det är ni från regeringens sida efter den kritik som har förekommit helt enkelt skyldiga att ange. En av orsakerna till att lagrådet avstyrkt förslaget är svårigheterna att bedöma förslagets effekter. Detta beror bl.a. på att förslaget inte har remissbehandlats i sedvanlig ordning. Jag tog upp den här frågan i en frågestund här i kammaren långt innan lagrådet kom med sitt yttrande. Därefter har jag upprepat kravet på remissbehandling flera gånger. Då har finansministern Kjell-Olof Feldt — uppenbarligen irriterad över att lagrådet kommit till precis samma slutsats som jag — beskyllt mig för att ägna mig åt formella trakasserier. Gärna det. Jag skall fortsätta att trakassera, t.ex. genom att fråga: Tror inte finansministern och regeringen så mycket på det egna förslaget att man vågar utsätta det för en remissomgång? Är man så livrädd för att det av alla möjliga skäl skulle bli tummen ned över hela linjen också för det här förslaget? Tycker inte regeringen — och för all del också riksdagsmajoriteten — att det skulle vara bra t.o.m. för den majoritet här i kammaren som väl så småningom kommer att trumfa igenom skatten, att man då visste den fulla innebörden av de beslut man fattar? Nu är jag inte ensam om det här kravet. Lagrådet har samma uppfattning, TCO har ställt kravet, företrädare för SPP och andra försäkringsorgan likaså. Den framträdande socialdemokraten Valter Åhman, som tidigare nämndes, har tyckt att beredningsprocessen är för bedrövlig. Ja, t.o.m. vpk-ledaren Lars Werner förordade en remissomgång i några timmar innan finansministern kunde få på honom grimman och dra in honom i det gemensamma socialistiska stallets värme. Tycker verkligen finansministern och den socialistiska riksdagsmajoriteten att det är väl förenligt med riksdagens ansvar som lagstiftare och folkrepresentation att driva igenom ett så illa berett förslag, som dessutom allt folket, såvitt man kan förstå, är helt emot?

Herr talman! Hösten 1980 presenterade den dåvarande borgerliga regeringen sitt förslag om att ändra beräkningsgrunderna för basbeloppet inom den allmänna försäkringen. Det förslaget är av visst intresse i detta sammanhang. Det innebar att grunden för värdesäkringen av folkpensionerna, ATP, rycktes undan i och med att dessa pensioner i framtiden inte skulle påverkas av höjda energipriser. Vid riksdagsbehandlingen visade det sig dessutom att det direkt skulle påverka ett stort antal privata försäkringsavtal, enligt vilka kompensation för prisstegringar skulle regleras med basbeloppets prisindex. Förslaget kom därigenom att förändra förutsättningarna för värdesäkringen av pensioner och andra förmåner för miljoner medborgare. Denna ändring var dessutom så utformad, att värdesäkringen upphörde oberoende av vad som uttalats i lag eller avtal när premierna betalats. Vad sade då remissinstanserna och lagrådet om detta långtgående ingrepp i pensionstrygghet och rättssäkerhet med uppenbar retroaktiv verkan? Ingenting! Ty den borgerliga regeringen hade föredragit att undandra sitt förslag all kritik från sådant håll genom att över huvud taget inte remittera förslaget. Det konstruerades i regeringskansliet och sändes direkt till riksdagen utan att ens snudda vid lagrådet. Med tanke på den diskussion som nu pågår om beredningen av denna regerings förslag om en engångsskatt är det av visst intresse att återge vad dåvarande ekonomiministern Gösta Bohman sade i riksdagen den 27 november 1980 som svar på frågan om hans förslag beretts på ett sätt som var förenligt med allmänna krav på rättssäkerhet. Så här sade Gösta Bohman: ”Till svar på — — — fråga får jag framhålla att förslaget till ändrade regler för beräkning av basbeloppet har utarbetats inom ekonomi-, budgetoch socialdepartementen och därefter i vanlig ordning varit föremål för gemensam beredning med övriga departement. Förslaget att ändra principerna för beräkning av basbeloppet får konsekvenser på en mängd områden, såväl inom det offentligrättsliga som inom det civilrättsliga området. Inom regeringskansliet pågår utredningsarbete om hur den nya basbeloppsberäkningen slår i olika avseenden och om det behövs några lagändringar. Enligt min bedömning har frågan beretts på ett sätt som är förenligt med allmänna krav på rättssäkerhet.” Bakom detta stod således Carl Bildt och Bengt Westerberg, som då var statssekreterare, samt Bertil Fiskesjö, som försvarade regeringen i riksdagen som dess ombud. Inte hävdade Bertil Fiskesjö då att förslaget borde remissbehandlas eller granskas av lagrådet. Det var helt förenligt med den grundlag som Bertil Fiskesjö då företrädde. Nu är han vice ordförande i konstitutionsutskottet. Nu försvarar han grundlagen, men nu är det annan regering. Det är väl enda skillnaden, Bertil Fiskesjö. Med andra ord — jag riktar mig nu till herrarna Bildt, Westerberg och Fiskesjö: Under er tid vid makten var alla krav på rättssäkerhet uppfyllda om ett viktigt lagförslag hade diskuterats i regeringen, i den borgerliga trepartiregeringen. ATP-fonderna, försäkringsbolagen och andra intressenter hade inte ens fått ett telefonsamtal från er, innan ni lade fram förslagen. Hur de drabbades visste ni inte när riksdagen behandlade förslagen — det skulle ni utreda senare, sade den allestädes uppträdande ekonomiministern. För säkerhets skull kanske jag skall tillfoga att den lag som ni genomförde har avskaffats, så den svenska rättsstaten behöver inte längre leva med denna lag. Det är alltså detta herrskap — med den här meritlistan vid försvaret av rättsstatens principer — som i dag hävdar att regeringen inte skulle ha rätt att lägga fram förslaget om en tillfällig förmögenhetsskatt på livförsäkringsbolag och pensionsstiftelser. Skälet skulle vara att regeringens proposition inte har beretts på ett sätt som är förenligt med Sveriges grundlag — det har inte gått ut på remiss till organisationerna. Dessutom anser man att regeringen inte skulle kunna underställa lagförslaget riksdagens prövning, eftersom det har avstyrkts av lagrådet. Låt mig först konstatera en sak, och på den punkten är jag faktiskt överens med min företrädare i ämbetet, Gösta Bohman. Han sade 1980 att det inte finns någon bestämmelse i Sveriges grundlag som säger att lagförslag måste remitteras till organisationer, en rad myndigheter och företag, innan det kan föreläggas riksdagen. Och som framgick av den tidigare regeringens agerande behöver det inte ens föreläggas lagrådet. Beredningen av det aktuella förslaget har varit följande. I fjol tillsattes en utredning med uppgift att utreda frågan om en särskild beskattning av kapitalmarknadsinstitutionerna. Betänkandet från realränteskattekommittén kom i våras. Det belyste ingående de skattemässiga och institutionella förhållandena inom livförsäkringssektorn. Där gjorde man bedömningar av hur sparandet utvecklats, lönsamheten av sparandet och samspelet mellan skattereglerna och hela den ekonomiska utvecklingen inom livförsäkringssektorn. Det betänkandet har varit föremål för en omfattande remissbehandling, och alla de sakförhållanden som vi diskuterar här i dag har belysts på ett ingående sätt genom utredningsarbetet och ett traditionellt remissförfarande. Jag skall återkomma till ett par punkter där det är alldeles uppenbart att utredningsbetänkandet ger besked om innebörden av det förslag som vi diskuterar i dag. Under arbetet med engångsskatten har försäkringsinspektionen och riksskatteverket fått granska lagförslaget. Jag vill också nämna att vi har vänt oss till försäkringsbolagen i Sverige och inbjudit dem att lämna synpunkter på utformningen av lagen. Men de har samt och synnerligen tackat nej och i stället valt att driva en påkostad politisk kampanj mot förslaget. Det är riktigt att lagrådet har avstyrkt att lagförslaget läggs fram. Men observera att det inte motiveras av att förslaget skulle strida mot grundlagen eller Sveriges internationella åtaganden. Tvärtom slår lagrådet fast att engångsskatten inte är retroaktiv, inte innebär någon konfiskation eller i Övrigt står i strid med grundlagen och inte strider mot Europakonventionen samt att betryggande garantier finns för att skatten i slutänden träffar försäkringstagarna enligt objektiva och rättvisa grunder. Därmed, herr talman, kunde man tro att lagrådet hade slutfört sin uppgift. Men lagrådet låter sig inte nöja därvid. De tre juristerna tycker uppenbarligeniilla om engångsskatten, därför att den inte är generell utan träffar endast en viss typ av förmögenheter. Låt mig här skjuta in att både Bildt och Westerberg har missförstått innebörden av lagrådets kritik. Kritiken av skatten bygger inte på att det är en engångsskatt utan på att den är avgränsad, dvs. träffar endast en viss typ av förmögenheter och inte alla slag av förmögenheter. Det framgår bl.a. av att lagrådet inte hade någon invändning mot den allmänna höjning av förmögenhetsskatten som skedde 1983. Visserligen finns det ingenting i vår grundlag som förbjuder riksdagen att stifta lag om skatter som är selektiva, dvs. inte omfattar alla slag av inkomster och förmögenheter. Men regeringen delar lagrådets uppfattning att sådana skatter, alltså skatter som inte är generella, kräver en särskilt stark motivering. Vad frågan gäller är därför — och det menar vi är en rent politisk bedömning: Finns det tillräckligt starka motiv för den skatt som regeringen föreslår? Det är här som regeringen gör en annan bedömning än lagrådet om det lämpliga i att nu lägga en tillfällig skatt på just livbolagens förmögenheter. Denna avgränsning är nämligen i hög grad betingad av att livbolagens och pensionsstiftelsernas förmögenheter undantagits från praktiskt taget alla skatter, dvs. de skatter på inkomst, förmögenhet och realisationsvinst som alla andra privata förmögenhetsägare betalar. Livbolagen och pensionsstiftelserna betalar inte någon skatt när det gäller pensionsförsäkringsfonderna vare sig på förmögenheterna eller på inkomsterna, och de betalar en mycket låg skatt på avkastningen från fonder som tillhör s.k. K-försäkringar. Man kan alltså konstatera att Sveriges riksdag sedan lång tid tillbaka har tillämpat en i hög grad selektiv beskattning av förmögenheter i och med att vi har undantagit pensionsförsäkringssparandet. Att vi skattemässigt har gynnat just den här typen av förmögenheter är naturligtvis något som skett medvetet. Vi har gjort det för att stimulera detta slags sparande. Nu kommer vi till detta att avkastningen och värdestegringen på dessa förmögenheter under ett antal år har varit och under ytterligare ett par år kan förväntas bli sällsynt stora. Avkastningar på 20 26 eller mera torde för de flesta försäkringsbolag vara en ganska normal siffra. Vid en inflation på 34 96 betyder det en realränta, dvs. en real avkastning med hänsyn tagen till inflationen, på uppemot 17 26, vilket måste betraktas som någonting närmast unikt i pensionssparandets och för all del också andra förmögenheters historia. Jag tycker att pensionsförsäkringstagarna är att gratulera till denna kraftiga ökning av realvärdet av deras sparkapital. Det hade kanske inte funnits anledning att göra någonting i övrigt om det inte vore så, att förmögenhetsökningen för den här gruppen till stor del har uppstått som ett resultat av den ekonomiska kris som Sverige har genomgått och av de höga räntor och den oerhört snabba värdestegring på aktier som vägen ut ur krisen har lett till. Men den ekonomiska kris som vi har haft har hårt drabbat en del människor i vårt land, nämligen dem som inte har förmögenheter, som inte har kunnat tillgodogöra sig värdestegringen och de höga realräntorna, som inte haft resurser att betala för egna, privata försäkringar utan som är beroende av den kollektiva solidariteten. Till den kategorin hör otvivelaktigt en stor del av dagens pensionärer, framför allt de som bara har folkpension och en mindre ATP-pension att leva på. Jag får många brev från folkpensionärer, inte bara från försäkringsbolagen och deras kunder, och jag har åtskilliga samtal med folkpensionärer. Mitt intryck är att många av dem kläms hårt av stigande levnadskostnader, höjda hyror och försämrade bostadstillägg. Jag kan ta ett exempel ur högen. I går fick jag ett brev från en nybliven, ensamstående folkpensionär i Norrköping, som har fått sitt första pensionsbesked. Hennes pension per månad blir 2 456 kr. Till detta kommer visserligen att hon är berättigad till bostadstillägg, dvs. att hon får bidrag till en del av sin hyra. Jag noterade den oerhörda inlevelse i pensionärernas situation som Carl Bildt utvecklade. Jag undrar: Har Carl Bildt fantasi nog att föreställa sig vad det innebär att i dagens Sverige leva på 2 456 kr. i månaden plus ett visst bidrag till hyran? Vad regeringen vill göra är helt enkelt att med hjälp av engångsskatten på försäkringsförmögenheterna försöka att i någon mån förbättra villkoren för den folkpensionär jag nu talat om och för alla andra i hennes situation. Är då detta en orättfärdig sak? Detta är ju vad som hävdas av herrarna här. Är detta ett överfall på en oskyldig grupp människor som berövar dem, dvs. andra blivande pensionärer, deras trygghet och deras skydd mot inflation och dyrtid? Det är ju så det låter i försäkringsbolagens propaganda och i de borgerliga partiernas agitation. Jag har noterat att försäkringsbolaget Trygg-Hansa har skrivit till sina försäkringskunder och sagt att de skall bli utan pension ett helt år, vilket naturligtvis har skrämt upp människor kolossalt. De tror bokstavligen att de under ett helt år inte skall få en krona från sitt försäkringsbolag. Jag vill bara konstatera att detta måste vara en medveten lögn från Trygg-Hansas sida. Trygg-Hansa kan nämligen mycket enkelt räkna ut att om de 7 90 det gäller fördelas på pensionsutbetalningarna över 15 år, kommer vederbörande att alltså få se sin pension minskad med ungefär 0,5 96 per år. Man har valt att uttrycka det som att det handlar om en femtondel av pensionsutbetalningarna. Man säger: Lever du i 15 år, så blir du under ett år helt utan pension. Man brukar ibland, herr talman, anklaga oss politiker för att vara väl demagogiska. Men att ett stort, erkänt försäkringsbolag, gynnat, tryggat och auktorise rat av statsmakterna, kan få fara fram med sina kunder på det här sättet, det Prot. 1986/87:21 borde brännmärkas. 7 november 1986 Jag skall ge ett exempel på hur en enskild pensionsförsäkringstagare 4 a or kommer att påverkas av engångsskatten. Jag har medvetet valt en person som startar sitt sparande vid den mest ogynnsamma tidpunkten, dvs. år 1970. Han eller hon har då varit med om både de låga räntorna i början av 1970-talet och den höga inflation som sedan kom och som rådde fram till för några år sedan. Det är ju vanligt att man betalar en viss i kronor fastställd premie per år. Jag har antagit att vederbörande har betalat 1 000 kr. per år i nu 17 år, dvs. sammanlagt 17 000 kr. I ett försäkringsbolag med genomsnittlig avkastning har dessa 17 000 kr. vuxit så att de om en månad är värda 45 300 kr. För att det kapitalet skall vara helt skyddat mot all inflation sedan 1970 krävs att det nu uppgår till 38 900 kr. Skillnaden mellan 45 300 kr. och 38 900 kr., dvs. 6 400 kr., är den reala förmögenhetsökning som den här försäkringstagaren har fått utöver sitt inflationsskydd. Om engångsskatten nu tas ut den 31 december i år minskar det pensionskapitalet till 42 100 kr. Fortfarande har alltså denne försäkringstagare, som ändå är en av dem som valt den mest ogynnsamma förutsättningen, en förmögenhetsökning utöver värdesäkring och inflationsskydd på 3 200 kr. Det är detta som beskrivs som ruin och armod för pensionsförsäkringsspararna. Jag har tidigare sagt, och jag upprepar det, att pensionssparandet även efter engångsskatten är en oerhört fördelaktig och gynnad sparform och att värdesäkringen av dessa pensioner inte hotas. Låt mig åberopa en av de få röster i borgerliga tidningar som ändå har vågat säga sanningen, nämligen Dagens Nyheters börskommentator Lars Ramklint den 3 november. Han konstaterar för det första att det här är fråga om ett extremt gynnat sparande som beskattas mycket lågt. Han konstaterar för det andra att de flesta försäkringstagare påverkas i mycket ringa utsträckning. För det tredje kommer på några års sikt de positiva effekterna av placeringspliktens borttagande att eliminera det mesta av engångsskattens effekter. För det fjärde säger Ramklint att de som drabbas mest får avstå en del av en redan hög avkastning. Hans slutsats är därför — och hedrande nog satte Dagens Nyheter detta i rubriken — att skatten sannerligen inte är något dråpslag mot försäkringssparandet, som man försöker hävda från försäkringsbolagens och de borgerliga partiernas sida. Det verkar faktiskt, glädjande nog, som om försäkringsbolagen själva nu börjar upptäcka vad de ställt till med, att deras grovt vilseledande brevkampanj har skrämt upp försäkringstagarna till den grad att det nu blir nödvändigt att tona ner kampanjen — om inte annat så därför att man börjar förstå att det blir svårt att framdeles sälja försäkringar och tjäna pengar på det. Bengt Westerberg frågade mig: Vem är det som ljuger, Linderoth eller Feldt? Linderoth har om tjänstepensionerna sagt helt olika saker. Jag hävdar att när det gäller tjänstepensionerna är det premierna som påverkas, inte försäkringsåtagandena.

Där står: Den kollektiva riksförsäkringen är nu så välkonsoliderad att återbäring kan tilldelas i form av premienedsättning. För 1985 var denna återbäring 0,75 26. För 1986 skall den utgöra 0,85 90. Den totala minskningen av inbetalade premier under 1985 på grund av återbäring blev således 687 milj.kr. För 1986 beräknas minskningen bli ungefär 1 010 milj.kr. SPP har alltså på bara två år skickat tillbaka nästan 2 miljarder till arbetsgivarna. Så bra har tjänstepensionerna gått. Jag konstaterar bara att om inte Linderoth ljuger så är han ett offer för ett svårt fall av minnesförlust. I dag framträder denne Linderoth igen. Nu är det annat ljud i skällan. Han har ju skickat brev till folk och talat om att de skall förlora stora pengar. I dag säger han i Dagens Nyheter att mottagarna av de där breven har missförstått vissa uppgifter. ”På kort sikt är det inte säkert att de utgående pensionerna påverkas alls. Med det system vi har kan pensionärerna sannolikt hållas skadeslösa för inflationen de närmaste åren.” Det här är ju tvärtemot vad han har skrivit till sina försäkringstagare. Där har han sagt att de absolut förlorar si och så mycket. Nu säger Linderoth att det nog krävs en tioårsperiod, innan man kan säga om skatten får någon betydelse för garantin om bevarad köpkraft i pensionerna. I själva verket visar det sig längre fram i intervjun att Linderoth för att ens kunna frammana sitt hot mot värdesäkringen måste frammana ytterligare nya skatter — skatter som bara finns i Linderoths fantasi. Med andra ord, herr talman, det vi har sagt hela tiden erkänner Linderoth nu: engångsskatten är inget hot mot värdesäkringen av tjänstepensionerna. För mitt rättsmedvetande och min rättviseuppfattning — som delas av regeringen och såvitt jag förstår också av den socialdemokratiska riksdagsgruppen — ter det sig faktiskt riktigt att göra denna överflyttning av förmögenheter, som tar bort en liten del av en stor förmögenhetsmassa för att kunna ge en föga gynnad medborgargrupp litet bättre levnadsvillkor. Det är alltså den fördelningspolitiken som de borgerliga nu med sådan oerhörd hätskhet motsätter sig. Det har talats om försäkringstagare som uppskrämda skriver till dem — särskilt Bildt gjorde det. Men vilka försäkringsägare är det som skriver? Jo, det är de som räknar med att ha både folkpension och ATP, i de flesta fall full ATP. Ovanpå detta skall de ha ITP och eventuellt ytterligare privata individuella försäkringar. De har byggt upp en rejäl pensionstrygghet. Ingen missunnar dem detta, och det är bra att de har gjort det. Men jag måste fråga Bildt och Westerberg, och möjligen också Fiskesjö: Får ni aldrig några brev från den där andra kategorin pensionärer, de som i dag har inkomster på 35 000 å 40 000 kr. om året? Jag tror att särskilt Fiskesjö måste fram och förklara sig. Såvitt jag vet har centern krävt att vi skall göra särskilda insatser för folkpensionärerna, och i synnerhet för dem som inte har någon ATP. Nu har vi en chans att gå ihop om detta. Vi har en chans att ta fram pengar till det. Jag måste fråga: Om ni känner till villkoren i dag för dessa pensionärer, vad tänker ni göra åt dem? Jag har ju fått utstå ganska mycket under den här kampanjen. Jag har beskrivits som alltifrån Robin Hood till Kristian Tyrann, även om Bildt inte ville likna mig vid Gustav Vasa. Jag vill fråga framför allt Carl Bildt, som har kallat mig för rånare och sagt att den här skatten är en stöld: Tänker Bildt bli en hälare om olyckan skulle vara framme? Svenska Dagbladet skriver den 29 oktober: Pengarna som skatten ger måste återbetalas. De har uppenbarligen gått på Bildts resonemang om rån och stöld. Så här skriver Svenska Dagbladet: Att avskriva möjligheterna till återbetalning förvandlar hela den häftiga kritiken till tomt munväder. Nu är min fråga till de tre borgerliga: Är det bara tomt munväder vi har lyssnat till i dag från herrar Bildt, Westerberg och Fiskesjö? Eller tänker ni lova, eftersom ni nu vet att skatten kommer att genomföras, att pengarna återbetalas av en, visserligen högst eventuell men ändå icke utesluten, framtida borgerlig regering?

Herr talman! Under den avslutande delen av finansministerns anförande sänktes debattnivån ner till närmast nattklubbsslagsmål. Jag vill bara säga en sak om det där med rånare, att om finansministern kan be sina medarbetare att leta upp något tillfälle då jag sagt detta, är jag beredd att föra debatten med honom på den nivån. Men intill dess han kan visa det får han stå där med sin egen debattnivå. Jag har inte sagt det. Så är det, och därmed var det slut på den debatten. Så till det som måhända är något allvarligare, nämligen vad det handlar om när det gäller rättssäkerheten och pensionärernas trygghet. Här anförs ständigt nya exempel från Lars Werner och från finansministern om de här ”telefonpolarna”, som koordinerar detta och menar att detta inte är så farligt för det har ju gjorts förut. Lars Werner säger att man ju gjorde så här under andra världskriget. Det ni gjorde under andra världskriget kan ni väl göra i dag, menar han. Men, Lars Werner, krig är krig och fred är fred. Vi skall vara väldigt tacksamma för att vi i dag inte lever i den situation som rådde under andra världskriget med ingrepp i både tryckfrihet och yttranderätt och i annat. Att ta detta som mönster för det som skall göras i dag tycker jag är milt sagt märkligt. Likadant kan man säga om den alldeles haltande och alldeles felaktiga jämförelse som finansministern kommit med i propositionen, där han tar fram Koreakriget och någon insats som gjordes då, som inte heller är jämförbar. Vi lever inte heller nu i en krigspsykosatmosfär eller i en akut ekonomisk kris. Vi lever i ganska normala tider. Så försöker finansministern göra ett stort nummer av någonting som sades av den dåvarande ekonomiministern i en debatt här i riksdagen 1980 om att ett visst förslag inte skulle remissbehandlas. Nå, men det var väl en våldsam skillnad på förslag. Här handlar det om ett förslag, som enligt lagrådet innebär ett ingrepp också i principerna för den svenska rättsordningen och författningen och som dessutom, som Bengt Westerberg påpekat, till sin verkan är retroaktivt. Då handlade det om en omläggning av ett basbelopp, en i huvudsak teknisk fråga, som i vissa delar inte heller kom att genomföras. Så till SPP och frågan om avtalspensionerna kommer att beröras eller inte. Bl.a. Karl-Axel Linderoth har givit ganska klara besked på den punkten. Han säger — och det är tydligt nog — att värdesäkringen hitintills har klarats. Nu kommer finansministern och regeringen att ta 7 20, dvs. 6-8 miljarder, och man kan inte lova tjänstemännen att de skall få den värdesäkringen i framtiden. Det besked som har givits är att man inte kan garantera värdesäkringen av avtalspensionerna för 1 miljon industritjänstemän eller f. d. industritjänstemän. Det är ett allvarligt besked, som vi har all anledning att uppmärksamma i denna debatt. Finansministern anför exempel som syftar till att visa att detta inte är så farligt — om man sparar under dessa hänsynstaganden blir det i alla fall så mycket kvar. Jag skall inte gå in på detaljerna i finansministerns exempel utan bara konstatera en sak. I det exempel han anförde innebär skatten att pensionsspararen berövas 3 000 kr. Därmed faller en stor del av den argumentation som förts, nämligen att detta är pengar som tas av några anonyma livförsäkringsbolag. Med finansministerns exempel, justerat för att passa hans argumentation, tar regeringen 3 000 kr. av denna individ. Den avgörande frågan är: Med vilken rätt tar regeringen dessa 3 000 kr. från denna individ? Finansministern säger att pengarna skall gå till de sämst ställda pensionärerna. Nej, det skall de inte alls. Det står uttryckligen i propositionen att dessa pengar skall gå till att betala gamla statslån. Sedan säger finansministern att han senare eventuellt skall återkomma med ett ännu icke specificerat förslag om någonting som han skall göra för de sämst ställda pensionärerna. Nåväl! Låt oss diskutera det förslaget när det kommer, och förhoppningsvis kan vi då bli överens om de insatser som skall göras. Men nu tas pengarna från pensionsspararna, från avtalsförsäkringarna, från de frivilliga pensionsförsäkringarna, och de går till att avbetala gamla statslån, ingenting annat. Så till den fråga som jag tror är den allra viktigaste i denna debatt. Det är den fråga som föranleds av den formulering i propositionen som jag läste upp inledningsvis, när regeringen säger att det kan uppkomma situationer då man tvingas göra detta eller någonting annat igen. Min enkla fråga är: Vilka situationer tänker finansministern på när han formulerar sig på detta sätt i propositionen? När, mot vilka och i vilket sammanhang kan finansministern tänka sig att återkomma med nya engångsskatter på det sätt som faktiskt aviseras i denna proposition?

Herr talman! Jag vill börja med att ställa en fråga till Lars Werner, vars resonemang var fullständigt osammanhängande. Lars Werner hävdade att detta var en skatt riktad mot dem som hade tjänat på inflationen, och därmed antydde han att det var personer som skulle ha tjänat särskilt bra under de år då inflationen var hög. Lever Lars Werner i den föreställningen att pensionsspararna gynnades särskilt under de år då inflationen var hög? Detta är i så fall en villfarelse. Det var tvärtom så att pensionsspararna tillhörde de verkliga förlorarna under de åren, och det underströks av att de inte heller kunde låta försäkringsbolagen placera pengarna till bästa möjliga avkastning. Bolagen var hänvisade till att placera en stor del av kapitalet i bostadsobligationer och statsobligationer, Prot. 1986/87:21 och detta gjorde pensionsspararna till förlorare. 7 november 1986 Fram till i början av 1980-talet, 1983 och 1984, hade pensionssparandet. Ajo cg under en lång följd av år gett en negativ avkastning. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det först genom den goda avkastningen under 1985 och 1986 som det långsiktiga sparandet har kunnat komma över nollnivån och i vissa fall t.o.m. nått upp till en avkastning på mellan de 2 och 3 96 som Kjell-Olof Feldt har sagt är rimlig. Jag vill återvända till det exempel som Kjell-Olof Feldt valde ut. Låt oss hålla oss till det exemplet, eftersom en sådan här diskussion kan bli ganska knepig om man rör sig med många olika exempel. En person som sparat sedan 1970 och satt in en lika stor nominell premie varje år har med de siffror Kjell-Olof Feldt redovisade haft en real årlig avkastning på 2,1 20. Han har precis kommit in i det intervall på mellan 2 och 3 26 som Kjell-Olof Feldt själv anser rimligt för ett långsiktigt pensionssparande. När Kjell-Olof Feldt gått in med denna skatt och tagit ungefär 40 90 av den reala avkastning som den här spararen haft, sjunker avkastningen till 1,3 96 per år, alltså under det som Kjell-Olof Feldt själv sagt är rimligt. Då frågar jag mig: Vad är det för rim och reson när finansministern själv menar att långsiktigt pensionssparande bör ge en avkastning på mellan 2 och 3 26 och han hittar en pensionstagare som kommit upp i 2,1 96 och då klipper till med en skatt som sänker avkastningen till 1,3 26, alltså under den här acceptabla nivån? Jag kan inte riktigt förstå hur det exempel som Kjell-Olof Feldt anförde skulle kunna vara ett skäl för den här skatten. Tvärtom är det ett utomordentligt belysande exempel på varför man inte bör genomföra skatten. Jag håller med Kjell-Olof Feldt om att det finns många pensionärer i Sverige som behöver få det bättre. De som kanske är i det allra största behovet av förbättringar är de pensionärer på långvården som inte kan få rätt till eget rum. Men den frågan kanske vi skall diskutera vid ett annat tillfälle. Men låt oss som exempel ta Kjell-Olof Feldts pensionär i Norrköping. Jag ömmar också för henne. Jag tror att om hon sitter och tittar på denna debatt i TV är hon nog ganska nyfiken på hur mycket bättre hon skall få det i framtiden. 2 456 kr. har hon i dag, sade Kjell-Olof Feldt. Nu skall vi bryta mot tidigare principer och införa en engångsskatt, som inte är generell, som kritiserats av lagrådet och som retat upp en massa människor som sparat för sin pensionering för att förbättra den här pensionärens villkor. Hur mycket bättre kommer hon att få det genom det förslag som Kjell-Olof Feldt och regeringen nu håller på att förbereda? Det är naturligtvis inte alldeles lätt att svara på den frågan, och jag tror inte heller att Kjell-Olof Feldt har så lätt att göra det. Men låt oss slå ut dessa 1,5 miljarder på de människor som har bara folkpension, pensionstillskott och KBT! Det innebär att de i bästa fall kan få en hundralapp mer i månaden. Det Kjell-Olof Feldt är beredd att göra är att genomföra ett förslag som strider mot alla tidigare principer för att den här kvinnan i Norrköping skall få 2 556 kr. i stället för 2 456 kr. Jag tror inte att hon känner någon odelad glädje över att Kjell-Olof Feldt är beredd att ge henne den här hundralappen, med hänsyn till hur detta kommer att slå på många av hennes pensionärskolleger och många blivande pensionärer. Kjell-Olof Feldt hade en lång utläggning riktad mot SPP-chefen Karl-Axel 53 Linderoth. Han är tyvärr inte här själv och kan inte svara, vilket hade varit rimligt med hänsyn till de attacker som riktades mot honom. Men låt mig säga att det i varje fall i de citat Kjell-Olof Feldt anförde inte finns några motstridande uppgifter från Linderoths sida. Det som hänt inom SPP systemet är att företagen under en lång rad år ställt upp och betalat extrapremier till SPP för att möjliggöra en värdesäkring av SPP-pensionerna. Det är först under 1985 och 1986 som SPP har kunnat undvika att ta ut extrapremier av företagen och ändå kunnat fullfölja värdesäkringen, dvs. det är först under 1985 och 1986 som detta system varit i balans. När man i verksamhetsberättelsen talar om en premienedsättning är det precis detta och ingenting annat man avser. Det besked som Linderoth i dag ger i Dagens Nyheter, nämligen att när avkastningen så småningom kanske blir litet sämre än vad den varit i år och kan bli nästa år, så kommer avtalspensionerna att beröras av detta. Det är den korrekta uppgiften, och någonting annat har Linderoth heller aldrig sagt.

Herr talman! Jag vill ta upp tre avsnitt: lagrådet, remissförfarandet och de sämst ställda pensionärerna. Jag hade väntat mig att finansministern skulle ta avstånd från den kritik som statsministern och andra har riktat mot lagrådet, och jag krävde i mitt inledningsanförande att man skulle ange på vilka punkter och i vilka avsnitt som lagrådet hade överskridit sina befogenheter. Finansministern tog inte avstånd. Finansministern kom inte upp till bevis. Vad finansministern sade var att lagrådet inte hade ansett att det fanns tillräckligt starka motiv för den föreslagna skatten. Lagrådet säger ingenting om det. Vad man kommer fram till på slutet är att ”det remitterade förslagets principiella konstruktion ——-- och effekterna härav har inte blivit belysta på ett tillfredsställande sätt. Lagrådet har t.ex. påtalat oklarheten om vilka som egentligen kommer att drabbas av skatten.” Lagrådet skriver vidare: ”Förslaget framstår närmast som en improvisation som tillkommit då ett förslag till en ny permanent skatt förkastats.

Det innebär inte att lagrådet har tagit ställning till förslaget i sak. Beskyllningarna mot lagrådet för att ha tagit politisk ställning är alltså helt obefogade. Finansministern talar om tidigare försyndelser som ett bevis för att den aktuella försyndelsen skulle vara riktig. Jag skulle kunna redovisa flera fall från den tid när vi hade en annan majoritet och när regeringen faktiskt försökte gå snabbt fram. Regeringar har en tendens att vilja hasta på när de äntligen får ur sig någonting. Men det stoppades. Jag kommer särskilt ihåg ett förslag som gällde omfattande förändringar av sekretesslagen. Det ville man ha genomfört i slutskedet av vårsessionen. Vi i konstitutionsutskottet sade att det inte gick för sig. Ärendet var för dåligt berett och måste ut på remiss, vilket också skedde. Så till remissförfarandet. Den diskussion som förts om olika effekter av förslaget, där uppgift står mot uppgift, visar vilket behov som verkligen förelåg av en remissbehandling av förslaget som helhet. Om en remissbehandling skett hade mycket av dessa tvister kunnat undvikas. Sakkunnigt folk från olika organisationer och ämbetsverk hade fått sätta sig ned och räkna på förslaget för att se hur det skulle fungera. Då hade vi haft ett faktiskt underlag att använda oss av i riksdagsbehandlingen när förslaget väl kommit så långt. Nej, det är naturligtvis så att regeringen inte har velat ha någon remissbehandling därför att man varit medveten om att bristerna i förslaget då skulle ha blivit så uppenbara att det hade varit helt omöjligt att genomföra. Slutligen något om hänsynen till de sämst ställda pensionärerna. Finansministern apostroferade mig och centerpartiet särskilt, och med all rätt. Vilket parti är det som år efter år i riksdagen har lagt fram förslag om att förbättra de sämst ställda pensionärernas villkor? Det är centerpartiet. Vilket parti är det som år efter år har röstat ned våra förslag? Det är det socialdemokratiska partiet. Vi återkommer naturligtvis med våra förslag om att förbättra de sämst ställda pensionärernas villkor. Jag inbjuder härmed finansministern och hela det socialdemokratiska partiet att ansluta sig till våra förslag.

Herr talman! Med den känslighet för svenska språket som Carl Bildt uppvisar påstår han att det som jag ägnar mig åt är slagsmål på nattklubb. Det skulle tydligen bero på att jag påminde om att han har talat om brott i samband med förslaget om engångsskatt. Nu förnekar han det, och han ger något slags erbjudande om uppgörelse. Jag vet inte i vilken lokal vi skall utföra den duell som han utlovar, om jag kan visa att han har sagt något sådant. Jag har framför mig en utskrift från TV 1:s program Aktuellt den 15 september 1986. I utskriften står det: ”Person 1: BILDT CARL. Person 2: FELDT KJELL-OLOF ”. Det är väl de personer som förekom i bild. I varje fall framgår det otvivelaktigt av utskriften att Carl Bildt var med i bild i programmet. I utskriften står det vidare: ”REPORTER Vid moderaternas partiråd i Sollentuna utanför Stockholm gick den nye partiledaren idag till hårt angrepp mot socialdemokraterna. Kritiken riktades främst mot regeringens nya förslag till engångsskatt på —- BILDT Drivs denna konfiskatoriska överfallsskatt igenom riksdagen så Ajo cg oo har ju pensionsspararna blivit rättslösa, närmast förklarats fredlösa. REPORTER Moderatledaren fortsatte att i mycket hårda ordalag fördöma den nya skatt som regeringen vill ha på pensionssparandet. Han t.o.m. talade om finansministerns handlande som ett brott eller ett rån. —- BILDT Ett brott förblir ju ett brott det oavsett gärningsmannens insatser i övrigt. En rånare blir ju inte frikänd för att han under flykten kastar bytet i Frälsningsarméns kokande gryta.” Ni kan se framför er hur jag rusar fram mot en gryta, där det tydligen redan kokar en pensionär, och kastar ned någonting i den. Vad är detta, Carl Bildt? Jag har träffat många människor som ansåg att jag hade beskrivits som en rånare. Jag har också fått många hotelsebrev med anledning av herr Bildts uttalande.

Ja, var någonstans skall vi träffas, Carl Bildt? Det framgår av programmet att de moderata politikerna på stämman applåderade den nye ledarens fräna angrepp mot finansministern, ”ett angrepp som tyder på att ett tuffare debattklimat är på väg inom svensk inrikespolitik”. Ja, tufft och vulgärt var det, Carl Bildt, det håller jag med om. Vidare säger Carl Bildt att det är en våldsam skillnad mellan det förslag som hans regering lade fram 1980 och det här. Vari består skillnaden? Jo, i att det här förslaget har underkänts av lagrådet. Ja, men, Carl Bildt, ni gav ju aldrig lagrådet ens chansen att underkänna ert förslag. Dessutom var det minst lika retroaktivt som det nu framlagda. Bildt och Westerberg uppehåller sig mycket vid hur mycket avkastningen kommer att påverkas av engångsskatten. Jag vill först göra klart att Carl Bildt uppenbarligen inte begriper sig på försäkringar. Han har inte förstått att när jag har talat om 2 26 avkastning — som är en mycket god avkastning — är det fråga om individuellt pensionssparande. För att uppnå värdesäkring av det individuella pensionssparandet räcker det med 0 20 realavkastning. Om Bildt vill, skall jag ge honom en privatlektion på den här punkten — det är mycket enkelt ordnat. När det gäller tjänstepensionerna behövs det däremot 3,5 20 avkastning — det har Bengt Westerberg förstått. Men det beror inte på någon skillnad vad gäller placeringsförmågan utan på att livbolagen har satt premierna så lågt. De har alltså gentemot arbetsgivarna åtagit sig att leverera en realavkastning på 3,5 Ze, så att premierna kan hållas nere och så att Linderoth i sin årsberättelse kan skryta över att han betalar tillbaka 1 miljard om året till arbetsgivarna. Därför räcker det för värdesäkring av individuella pensioner 51 om avkastningen realt sett är noll. Nu får man en positiv avkastning som kommer att bli avsevärt högre än så. Hur hög blir avkastningen när det gäller de individuella försäkringarna och tjänstepensionerna? frågar Bengt Westerberg. Ja, det lär vara svårt att svara på det. Men jag vill bara säga att vad försäkringsbolagen nu försöker dölja i debatten är att de fr.o.m. den 1 december får placera sina pengar precis hur de vill. De är inte längre tvungna att köpa relativt lågförräntande statsobligationer och bostadsobligationer. Vad betyder det ekonomiskt? Ja, i september i fjol fick herr Linderoth i SPP - jag är ledsen att behöva återvända till honom igen — direkt frågan: Vad föredrar du —realränteskatten, som då diskuterades, eller fortsatt placeringsplikt? Han säger; jag citerar direkt ur Dagens Industri: ”Realräntebeskattning är att föredra framför placeringsplikt.” Nu får han inte realränteskatt; han får en väsentligt lindrigare skatt, och han slipper placeringsplikt. Vi skall inte stå i riksdagens talarstol och slå vad. Carl Bildt var ute på farliga vägar för en stund sedan. Men jag tror mig kunna förutspå att om bara några månader är försäkringsbolagen ute igen och talar om för försäkringstagarna och andra spekulanter hur utomordentligt gynnsamt det här är samt hur god avkastning och hur bra värdesäkring de skall få. Enliten svala har förebådat den sommaren, och det är en person som heter Leif Pålsson och är Trygg-Hansas — förlåt mig: Skandias — regionchef i Malmö. Han fick av en reporter i Ekonomiekot den 22 oktober frågan: Varför råder ni nya kunder att teckna nya försäkringar? Jo, säger han, det finns ingen anledning för någon kund att avvakta med att teckna sin försäkring, utan vi anser att huvudorsaken också i de flesta fall är att det föreligger ett behov av försäkring. Då frågar reportern: Kan ni verkligen sälja en vara som man på förhand vet inte kommer att vara så lönsam de två närmaste åren? Pålsson svarar: Ja, lönsamhetsaspekten i förhållande till tidigare år blir naturligtvis litet grand mindre, men fortfarande är försäkringssparandet relativt gott. Det var alltså Bildts konfiskation det! Till slut förklarar Pålsson att bolaget kommer att fortsätta att sälja försäkringar med samma argument som tidigare. Det häpnadsväckande i hela denna våldsamma kampanj är, herr talman, att det inte rör sig om att den ekonomiska betydelsen av engångsskatten har åstadkommit den starka agitationsstormen, utan det är den ideologiska betydelsen. Vi rör vid kapitalet, vi rör vid arbetsgivarnas intressen, och då utlöses hela den våldsamma ideologiska striden. Låt mig slutligen till Bertil Fiskesjö säga att vi aldrig har hävdat att lagrådet har överträtt sina befogenheter. Lagrådet har full frihet att tycka vad det vill. Men när Fiskesjö säger att vad lagrådet har undersökt är om skatten på bästa sätt tillgodoser sina syften, så rör det sig om en lämplighetsbedömning. Jag kallar det en politisk bedömning. Detta tycker Fiskesjö tydligen är någonting väldigt fult. Det tycker inte jag. En politisk bedömning innebär att man gör en värdering av syften kontra medel. Det är detta lagrådet har gjort. " Lagrådet har inte överträtt sina befogenheter, men det har samtidigt gjort klart att det är riksdagen som skall göra denna prövning. Skulle vi underkasta oss lagrådets prövning, då hade vi sagt: Lagrådet står över riksdagen — lagrådet har att göra den slutliga politiska bedömningen av ett lagförslag. Och det tänker vi alltså inte göra. När det gäller centern och de sämst ställda pensionärerna så undrar jag om Fiskesjö gav en riktigt sannfärdig beskrivning. Såvitt jag vet har centern i denna riksdag under senare år kämpat för en enda grupp pensionärer, dvs. de pensionärer som ställde sig utanför ATP på centerpartiets rekommendation därför att man av politiska skäl ville att stödet för ATP skulle bli så litet som möjligt. De står utan ATP i dag, och jag vet att dessa människor ångrar att de en gång i tiden följde centerpartiets rekommendation. Och är det så, Bertil Fiskesjö, att vi kan komma till tals om saker och ting, skall vi också kunna resonera om den här gruppen.